Fru talman! Jag är inte intresserad av att diskutera enskilda personers kunskap i det här läget. Men visst finns det en inarbetad praxis, kommunikationsministern, att både majoriteten och oppositionen skall finnas företrädda i de olika styrelser som staten ansvarar för. Jag har följt olika uttalanden i den här frågan, eftersom den har väckt stor uppmärksamhet. Jag har hört kommunikationsministern uttala att det nu är viktigt att regeringen får en tydlig ägarroll, att regeringen får tydliga instrument så att man kan styra dessa olika frågor, som är viktiga för den breda allmänheten. Vi är överens om det. Jag undrar om det enbart är regeringen som företräder staten i det här fallet. Jag trodde att staten bestod av både en majoritet och en opposition. Det borde vara en styrka om alla partier är företrädda.
Fru talman! Vi skall tillgodose ett allmänintresse i styrelsen, och det skall vara en ordentlig ägarstrategi. Utöver detta har en annan sak varit viktig i diskussionerna kring de verk som nu har blivit bolag, nämligen att det också skall vara en effektiv styrelse.Det kan inte vara så att man bara för att man skall ha en mycket bred partipolitisk representativitet skall ha en mycket stor styrelse. Det handlar faktiskt också om att denna styrelse skall kunna utföra ett effektivt arbete. Jag tror att Posten alltid kommer att väcka uppmärksamhet. Posten är något som alla människor känner sig berörda av. Därför tycker jag att denna diskussion är bra. Men jag vidhåller att den styrelse som förhoppningsvis tillträder i december kommer att ha en mycket bred representativ kunskap.
Fru talman! Kommunikationsministern och jag är helt överens om att vi skall ha en effektiv styrelse. Också jag tycker att det är oerhört viktigt att i de verk som har ombildats till bolag skall vara en litet mindre styrelsegrupp så att man känner att man är effektiv. Det är ändå fullt möjligt att få en ökad förståelse genom att ha både majoritet och opposition företrädda. Går vi igenom de verk som nu har blivit bolag vet vi att man har följt linjen att både majoritetspartierna och oppositionspartierna är företrädda. Jag tror att vi alla, inte minst regeringen, skulle tjäna på att man ser över detta igen och får en bredare sammansättning av denna styrelse.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förhindra att Tipsbingo nu startar. Lennart Brunander nämner som bakgrund till frågan att de viktiga inkomster som det lokala föreningslivet får från Bingolotto hotas genom att den nya spelformen initieras. Introduktionen av Tipsbingo är ett gott exempel på den situation som i dag råder på spelmarknaden med flera stora aktörer som konkurrerar om att anordna spektakulära rikstäckande spel. Denna situation är inte tillfredsställande. Spelmarknaden är, enligt min uppfattning, inte ett område där fri konkurrens bör råda. Den uppfattningen är för övrigt gemensam för samtliga Västeuropeiska länder, där spelmarknaden är noggrant reglerad och inte föremål för konkurrens. Det är min bestämda uppfattning att det svenska föreningslivet även i fortsättningen skall vara garanterad möjligheter att finansiera sin verksamhet genom lotterier. Tipstjänst avser att lansera Tipsbingo inom ramen för gällande koncession. Regeringen har därför ingen ansökan från Tipstjänst om prövning av detta spel.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag ser tre saker i svaret. Civilministern säger först att det inte skall vara en oinskränkt frihet att bedriva spel, och det skall finnas någon möjlighet att reglera dem. Sedan säger civilministern att föreningarna också i fortsättningen skall kunna ta in tillräckligt mycket pengar på lotterier. Som det tredje säger civilministern att regeringen tänker sitta stilla vid sidan om och se på när Tipsbingo raserar föreningarnas möjligheter både när det gäller Bingolotto och Bingospel. När det gäller det första delar jag civilministerns uppfattning att det måste finnas någon ordning på detta område. Det som har skett under lång tid är inte tillfredsställande. Den statliga spelverksamheten tar i allt mer ökad utsträckning över den möjlighet som föreningarna har haft att få in pengar till sin verksamhet genom lotterier och spel, t.ex. Bingo. Läget har successivt förändrats. År 1970 hade föreningarna 31 % av spelmarknaden. År 1991 hade de 17 %. Genom att Bingolotto kom inträdde en scenförändring. Föreningarna kunde med sina lotterier konkurrera med den statliga spelmarknaden och tog tillbaka en del procent. Jag tycker att det är ganska bekymmersamt att man inte kan acceptera att det blir på det sättet, utan att man går in och gör någonting annat. Staten har här som ägare av Tipstjänst ett ansvar att se till att man inte går in och vidtar åtgärder som förstör sådant som man vill stödja på annat sätt. Jag skulle vilja fråga civilministern om det ändå inte är läge för att staten, regeringen, ser till att Tipsbingo inte kommer till stånd nu och raserar de möjligheter som föreningarna har att ta in pengar på Bingolotto och bingospel.
Fru talman! Jag tycker att det är bra att Lennart Brunander och jag är överens om att det behövs ordning och reda på spelmarknaden, med de litet speciella risker som spel i stor skala alltid kan medföra. Det var faktiskt den avgående regeringen, dvs. den borgerliga regeringen, som först beslutade om att Penninglotteriet skulle få tillåtas starta något som hette Trissbingo. Det var, menar jag, ett sätt att skapa en viss oreda på marknaden. Nästa steg blev att Tipstjänst inom ramen för den koncession man redan hade fick möjlighet att starta det Tipsbingo som nu enligt Tipstjänst skall inledas den 16 december. Det handlar alltså om beslut som har fattats innan den nuvarande regeringen har tillträtt och inom koncessioner som det inte har legat i denna regerings hand att ha åsikter om. Detta betyder inte att regeringen kommer att sitta stilla när det gäller spelfrågor i allmänhet och just Tipsbingo. Utan att ta ställning till den kan jag meddela att koncessionen skall prövas av regeringen vid årsskiftet, dvs. den koncession inom vilken den gamla regeringen tillät det Tipsbingo som nu föranleder sådana stormar inom delar av föreningsrörelsen.
Fru talman! Det är precis så det är. Det är stormar om detta. Nu vill civilministern skylla Tipsbingo på den förra regeringen. Men då måste vi ta hela sanningen. I planeringen låg också att Tipstjänst skulle överföras till föreningslivet. Det har regeringen kunnat stoppa. Det anser man sig ha kompetens, kunskap och förmåga att göra. Men att stoppa något som Tipstjänst skall göra, nämligen Tipsbingo, kan man alltså inte. Det tycker jag stämmer ganska dåligt överens med vad som borde vara möjligt. Jag vädjar därför till civilministern att gå in och göra något. Vad gäller möjligheterna att göra detta finns det en begäran från idrottsrörelsen om att få en prövning av om Tipsbingo verkligen ryms i koncession, vilket man där påstår att den inte gör. Det är ett bingospel och inte ett lotterispel, och bingospel har Tipstjänst inte koncession att bedriva. Är det rätt uppfattat?
Fru talman! Som jag tidigare sade har den föregående regeringen medgivit en koncession inom vilken Tipsbingo ryms. Den möjlighet den nuvarande regeringen har att agera är när denna koncession skall omprövas, och det skall ske vid årsskiftet. Dessförinnan har vi inga möjligheter att ingripa. Det är mitt besked i den frågan.
Fru talman! Civilministern sade att det är bra att vi är överens om att det skall vara ordning och reda. Jag tycker att det vore bra om vi var överens om det. Men såvitt jag förstår är regeringen inte villig att ta konsekvenserna av att vilja ha ordning och reda. Föreningarna har genom Bingolotto och genom bingospel kunnat undvika den ekonomiska kris man annars hade fått. Med skatteomläggningens ökade kostnader och minskade anslag behöver de pengar från någon annanstans. Detta har varit möjligheten, och det har också gett möjligheter. Skall detta nu berövas idrottsrörelsen kommer det att bli kris. Det kommer att få konsekvenser som varken civilministern eller jag vill ha. Då måste man göra någonting. Det är dumt att pröva Tipsbingo när det väl har kommit i gång. Det borde prövas innan det kommer i gång.
Fru talman! Lennart Brunander talar om ordning och reda. Vad gjorde den borgerliga regeringen? Jag måste återigen tjata om detta. I ett läge där man lyckats göra staten kolossalt fattig ville man göra sig av med Tipsjänst, som ändå drar in ett antal miljarder kronor till statskassan. Den dåvarande regeringen beviljade två tillstånd till nya lotterier inom de statliga spelbolagen som skapade stor oreda. Jag tror att det är den här regeringen som har möjlighet att skapa ordning och reda, men vi behöver några månader på oss för att göra det. Det är min övertygelse att Bingolotto - som är ett utmärkt spel - kommer att klara den övergångstiden.
Fru talman! Civilministern säger att med de bekymmer som vi har på pengamarknaden och med det behov av pengar som staten har behövs det spel. Är det Göran Perssons uttalande om att spelmarknaden växer och att vi behöver pengarna som är vägledande för regeringens agerande och inte omtanken om föreningar, ungdomsarbete och alla de ideellt jobbande människor som sliter för att få det att gå ihop? Genom en sådan här åtgärd - som inte bara hotar Bingolotto, utan också bingospelen - hotar man att slå undan fötterna för dessa människor.
Fru talman! Det var kanske så i den gamla regeringen att finansministern stod för en åsikt och civilministern för en annan. Så är det inte i den här regeringen. Vi står för exakt samma uppfattning. Det skall vara ordning och reda på spelmarknaden. Både finansministern och jag är aktiva folkrörelsemänniskor. Vi är besjälade av att folkrörelserna skall kunna bedriva en egen verksamhet.

Fru talman! Lennart Brunander har frågat mig om regeringen kommer att ändra sitt beslut om lottförsäljningsautomater så att riksdagens beslut om en femårig övergångstid blir möjlig. Jag antar att det beslut Lennart Brunander syftar på är det som handlar om ett överklagande av ett beslut av Lotterinämnden om en lott från en s.k. lottförsäljningsautomat. För det första vill jag understryka att regeringens beslut i det ärendet inte innebär någon sakprövning av frågan om själva automaten. Ärendet som regeringen har avgjort handlar om den fysiska säkerheten på den lott, alltså på papperslappen, som genereras i automaten. I ärendet redovisar samtidigt regeringen sin syn på lagligheten av den aktuella automattypen. Lott och automat måste nämligen ses som ett integrerat system. Lotten som antingen är en vinstlott eller en nitlott framställs i automaten. Resultatet av den i förväg företagna dragningen finns lagrat i ett elektroniskt minne. Lottnumret som ger vinst eller förlust avgörs av en slumpvalsgenerator som också finns i automaten. Enligt lotterilagen skall förslutna lotter och bingobrickor vara av godkänd typ. Lotterinämnden prövar frågor om typgodkännande. Den nuvarande lagen ger inte utrymme för att typgodkänna det slags automater det här är frågan om. Den är alltså inte laglig. Lottförsäljningsautomater som är försedda med elektroniskt minne och slumpvalsgenerator är närmast att hänföra till sådana spelautomater som ger vinst i form av pengar, värdebevis, spelpolletter eller liknande. Spel på sådana automater får enligt vår lagstiftning bara tillåtas på fartyg i internationell trafik.
Fru talman! Jag antar att det är det beslut som civilministern hänvisar till. Det rörde ju egentligen inte godkännandet av den här lotteriautomaten, utan t.ex. hur stora vinster man skulle kunna få ta ut där. När det beslutades om den nya lotterilagen i marsapril 1994 behandlade man just de här automaterna. Jag utgår ifrån att man då visste vad man beslutade om. Det var en utredning som föregick det hela. Den föreslog att de skulle få en övergångstid på tre år. Sedan blev det en del diskussion om detta. Man sade att det var ohemult mot de föreningar som sysslade med detta och fick inkomster den vägen att gå så snabbt fram. På kulturutskottets förslag fattade riksdagen beslut om att det skulle bli en övergångstid på fem år i stället. Nu säger civilministern att den här automattypen inte är godkänd. Visste inte kulturutskottet, utredningen, regeringen och alla som fattade beslutet vad de beslutade om? Nu har regeringen egentligen gjort en liten omvärdering av den här lotteriautomaten så att den klassas i det sammanhang som civilministern beskrev. Men såvitt jag förstår är det inte riktigt korrekt att göra så. Det finns ett riksdagsbeslut om att det skall vara en femårig övergångstid. Jag vill att regeringen skall se till att det blir det.
Fru talman! Jag är fullt medveten om vad som står i övergångsbestämmelserna om lottförsäljningsautomater. De typgodkännanden som Lotterinämnden kan besluta om är också uppräknade i lotterilagen. I den uppräkningen finns inget sagt om lottförsäljningsautomater. Slutsatsen blir då att Lotterinämnden saknar behörighet att utfärda typgodkännande för automater. Om det inte finns ett lagligt tillstånd för automaten från början är det inte heller möjligt att förlänga detta tillstånd med stöd av övergångsbestämmelserna.
Fru talman! Detta blir ju litet konstigt. Frågan har faktiskt behandlats ganska ingående. De här automaterna är diskuterade och prövade. Ett riksdagsbeslut måste väl ändå gälla högre än något som regeringen har beslutat eftersom det faktiskt är riksdagen som beslutar hur saker och ting skall vara och inte regeringen. Då borde det ju vara det som gäller. Vill regeringen ha en annan ordning får den väl lägga fram ett förslag för riksdagen som vi kan titta på då. Detta är ett stort avbräck för de föreningar som har inkomster via dessa automater när man med en och en halv månads varsel säger att de inte får ha dem längre. Tycker civilministern att det är rimligt att agera så?
Fru talman! Vi försöker inte att ändra på något som riksdagen har fattat beslut om. Det är helt enkelt så att den typ av automater som Lennart Brunander har frågat om aldrig har varit godkänd. Jag måste också understryka att det inte är idrottsrörelsen eller folkrörelserna som har framfört några klagomål när det gäller den aktuella automattypen, utan det är det företag som tillverkar automaten som har klagat, inga idrottsföreningar.
Fru talman! Om jag kunde hitta det här skulle jag kunna läsa upp vad utskottet skrev när detta behandlades i våras. Det fanns framställningar från föreningarna, från idrottsrörelsen, om just detta att man tyckte att tre år i övergångstid var för kort för att kunna skaffa andra inkomster i stället. Det handlar dock om 50 miljoner kronor till föreningarna. Det är inte pengar som man tar in så där utan vidare. Då tyckte riksdagen att det var rimligt med fem år. Jag pratar om den typ av automater som riksdagen då fattade beslut om. Om civilministern pratar om några andra automater pratar vi förbi varandra.
Fru talman! Jag tror att vi talar förbi varandra. Jag har studerat handlingarna i detta ärende mycket noggrant. Den typ av automater som diskussionen om övergångstiden gällde är en annan typ av lottförsäljningsautomater, inte de automater som endast är tilllåtna på fartyg i internationell trafik. Sedan talar Lennart Brunander om att idrottsrörelsen skulle förlora upp till 50 miljoner kronor om året om automaterna försvinner. Det påståendet kommer från företaget som tillverkar automaterna. Jag har inga som helst fakta kring om detta är en korrekt uppgift. Storleken på inkomsterna kan inte få tas till intäkt för att regeringen skall tillåta spel på automater som är olagliga.
Fru talman! Jag vill självfallet inte heller ha några olagliga spel. Jag utgår ifrån att det som riksdagen fattade beslut om i våras inte var olagligt. Är vi överens på den punkten skulle vi kunna stilla oron hos dem som nu är bekymrade och säga att de spel som riksdagen beslutade om i våras inte ingår i den tolkning som regeringen har gjort utan att det är några andra automater som är olagliga. Är det en riktig tolkning av det som civilministern har sagt här?
Fru talman! Det finns en övergångstid för de lotteriautomater som hela tiden har varit tillåtna. Däremot har det tydligen slunkit igenom automater som endast får förekomma på fartyg i internationell trafik. De omfattas självfallet inte av några övergångsregler eftersom de aldrig har varit tillåtna.

Fru talman! Elver Jonsson har frågat statsministern om regeringen avser att vidta åtgärder som säkrar nordiskt samarbete i en situation då större delen av Norden är medlem i EU. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Först vill jag konstatera att norska folket har fattat sitt beslut. Det är vad vi skall utgå från. Det gäller nu att utforma det nordiska samarbetet på bästa möjliga sätt under de nya förutsättningarna. Självfallet kommer det att vara en svensk strävan att göra vad vi kan för att det inte skall resas nya hinder mellan de nordiska länderna. Men som nordist kan jag instämma i Elver Jonssons besvikelse. Jag konstaterar att möjligheterna att driva nordiska intressen och värderingar i EU-arbetet kommer att bli mindre än om Norge hade varit medlem. Vi kommer att sakna Norges röst i EU. Jag instämmer också med Elver Jonsson i att en del uttalanden som gjorts, bl.a. om att avskaffa Nordiska rådet, inte är något konstruktivt bidrag till debatten. Tvärtom är det så att skälen för att fortsätta det traditionella nordiska samarbetet är än starkare nu när både Norge och Island står utanför EU. Svaret på Elver Jonssons fråga är ja. Regeringen avser att vidta åtgärder som säkrar nordiskt samarbete i en situation då större delen av Norden är medlem i EU. De nordiska statsministrarna har därför gett i uppgift åt samarbetsministrarna att tillsammans med Nordiska rådets presidium utarbeta ett förslag om det nordiska samarbetets framtid i den nya situationen. Statsministrarna kommer att ha ett möte i slutet av januari för att diskutera frågan. Förslaget skall sedan presenteras inför Nordiska rådets session i Reykjavik i slutet av februari. Det är också viktigt med nordiskt samråd om hur man skall ställa sig i EU-frågorna. Det kommer att äga rum täta kontakter mellan de nordiska regeringarna om detta, och det bör också förstås ske ett samråd på parlamentariskt plan. Hur det senare skall utformas är en viktig fråga som inte bara berör Nordiska rådet utan som också bör intressera EU-nämnden, utrikesutskottet och andra ledamöter av Sveriges riksdag t.ex. Jag skall inte föregripa de diskussioner som nu kommer att inledas mellan regeringar och parlamentariker. Jag kan dock hänvisa till det svar som jag gav den 27 oktober i år på en interpellation av Olof Johansson när det gäller några viktiga arbetsuppgifter. Jag vill också betona den viktiga uppgiften att ange prioriteringar och arbetsformerna för det traditionella interna nordiska samarbetet. Det var dessa uppgifter som Nordiska rådet och ministerrådet skapades för. Men det är nödvändigt med en vitalisering och ett nytänkande i vårt nordiska samarbete. Det är en förutsättning för att det skall kunna förbli en viktig plattform för politiska debatter mellan de nordiska länderna också i fortsättningen. Visst kommer det nordiska samarbetet att påverkas av EU:s utvidgning, liksom det påverkades av EES-avtalet. Men det innebär inte att det blir mindre viktigt. Vi får inte falla för frestelsen att glömma bort det interna nordiska samarbetet, inte bara ägna vår kraft åt EU-frågorna.
Fru talman! Jag vill först tacka samarbetsminister Mats Hellström för hans klara bekännelse till nordiskt samarbete och nordiskt samarbete inom Nordiska rådets ram. Redan i morgon kommer ju Nordiska rådets parlamentariska presidium att i Helsingfors diskutera hur man kan både effektivisera och snabba upp en arbetsform som möjligen kan anses inte tillräckligt anpassad för det höga politiska tempo som vi t.ex. nu får. När nu statsrådet säger att det är nödvändigt med en vitalisering och ett nytänkande i det nordiska samarbetet kunde det möjligen vara ett tillfälle för statsrådet att här avslöja vad regeringen har på gång här. Jag skulle vilja locka ett svar ur samarbetsministern på följande fråga: Skulle vi kunna tänka oss att regeringen också hade en berättelse när det gäller nordiskt samarbete? Nu har vi parlamentarikernas berättelse i form av delegationens redogörelse inför riksdagen. Men det här vore kanske något att fundera på. Eller går statsrådet Hellström omkring med andra intressanta tankegångar just när det gäller att nå den effektivisering och nydaning som jag är överens med Mats Hellström om behövs i det nordiska samarbetet? Sedan är det väl så - som statsrådet avslutningsvis säger - att det finns personer som råkar falla för frestelsen att tycka att nordiskt samarbete nu i de stora sammanhangen med Europasamarbete inom EU:s ram framstår som alltför smått. Men då skulle jag vilja erinra om vad vi många gånger har sagt, också i denna kammare, nämligen att nordiskt samarbete är viktigt om Norden hamnar utanför EU. Nordiskt samarbete blir kanske ännu viktigare då vi finns med i EU, och där finns ju den helt dominerande delen av Norden med. Det skulle vara intressant att höra om statsrådet har någon synpunkt på det här. Vad nytt tänker alltså regeringen göra för att åstadkomma en vitalisering?
Fru talman! I morgon bitti kommer jag att träffa de nordiska samarbetsministrarna för vår första diskussion inför den arbetsgrupp som sedan skall sammanträda under december och januari tillsammans med parlamentarikerna i Nordiska rådet. Vi skall ju då tillsammans ge statsministrarna ett förslag. Det kan jag självfallet inte föregripa. Men jag vill ändå säga att jag tror att det är viktigt att koncentrera arbetet till Nordiska rådet, kanske på olika teman vid olika tillfällen. Och kanske skall vi mer än nu fokusera sessioner på teman som är viktiga både för det interna nordiska samarbetet och för Europasamarbetet. Men det får vi återkomma till. Den diskussionen börjar, som sagt, i morgon och avslutas väl någon gång i januari. Jag för min del tror att förutsättningarna, om Norge hade blivit medlem - detta har tagits upp både i Elver Jonssons fråga och i svaret här - skulle ha varit betydande för en vitalisering av det nordiska samarbetet med nya former. Jag är rätt övertygad, och det har jag sagt många gånger, om att det nordiska samarbetet fungerar bäst under ett visst yttre tryck - i en större integration kommer likheterna mera fram. Jag tror att vi i så fall i morgon hade stått inför uppgiften att tala om kanske väldigt spännande former för hur vi skulle lägga upp nordiska strategier i EU - inte på ett protokollärt sätt, så att vi speciellt skulle förbereda enskilda ministermöten och det är heller inte det jag talar om. I stället gäller det alltså strategier för nordiska frågor. Det blir svårare när ett land står utanför. Men vi får försöka att i bästa möjliga mån minska de svårigheterna. Vi får anstränga oss extra för att det här skall komma till stånd. Men det blir mer av, är jag rädd för, traditionellt arbete som också i framtiden kommer att dominera. Förut var ett land med i EU. Tre andra stod utanför. Nu blir det så att ett land är utanför och att tre andra är med. Vi får göra det bästa av situationen. Men självfallet hade nämnda vitalisering och nytänkande fått ett annat tryck, en annan kraft, om vi alla hade varit med. Jag vet att det finns ett norskt intresse för att kraftigt engagera sig i den diskussionen.
Fru talman! Helt kort: Jag instämmer i den bedömning som Mats Hellström här gör och vill bara lägga till att vi, samtidigt som vi nu energiskt arbetar på att förnya arbetsformer och kanske på att höja ambitionsgraden, inte får glömma bort att vi har ett viktigt arv att förvalta. Nordiskt samarbete inom Nordiska rådets ram har ju faktiskt både imponerat och uppmärksammats av länder utanför EU, där man säger: Tänk att Norden, som egenligen är så disparat när det gäller geografi och andra allianser, ändå kan samverka så väl. Jag tror att vi från nordiskt håll faktiskt har något att tillföra också i ett europeiskt samarbete. Vi har viktiga bitar på en rad politiska sakområden som kan bli betydelsefulla nordiska "exportprodukter".

Fru talman! Marianne Andersson har frågat statsministern om vilka åtgärder han tänker vidta för att de baltiska staterna aktivt skall kunna inlemmas i EU:s integrationsprocess. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Alla de tre baltiska staterna eftersträvar ett närmande till EU, med medlemskap som det slutliga målet. Sverige har många skäl att stödja de baltiska staterna i dessa strävanden. Vi har ett intresse av både säkerhetspolitisk och ekonomisk art av att de baltiska staterna integreras i samarbetet inom den europeiska unionen, och vi anser att det är särskilt viktigt för freden, säkerheten och välståndet i Europa att EU visar öppenhet gentemot länderna i Central och Östeuropa. Vi anser att alla demokratiska stater i Europa som vill det skall kunna bli medlemmar i EU. Vi har respekt för de baltiska staternas egna slutsatser när det gäller samarbete med andra länder. Sverige har redan på en rad sätt verkat för att relationerna mellan EU och de baltiska staterna skall utvidgas och fördjupas. Att Sverige, Finland och Norge år 1992 - året efter de baltiska staternas självständighet - ingick frihandelsavtal med Estland, Lettland och Litauen bidrog starkt till att EU beslöt ingå liknande frihandelsavtal; det skedde i själva verket genom förhandlingsprocessen. Dessa kommer att träda i kraft den 1 januari 1995, samtidigt som Sverige inträder i unionen. Frihandeln mellan Sverige och Baltikum kommer därför att bevaras, något som var ett viktigt svenskt mål i medlemskapsförhandlingarna. Ytterligare ett mycket viktigt steg togs den 28 november, då EU:s ministerråd - det s.k. allmänna ministerrådet - beslutade om ett mandat för EU:s kommission att förhandla s.k. associationsavtal, Europaavtal, med vart och ett av de baltiska länderna. Sverige drev på för att detta beslut skulle komma till stånd. Viktigt för oss var att mandatet skulle få en sådan utformning att de baltiska länderna när det gäller ett framtida medlemskap skulle komma i samma position som de central och östeuropeiska länder som har Europaavtal nu. Vid toppmötet i Essen i slutet av denna vecka är avsikten att stats och regeringscheferna skall ta ställning till en särskild strategi för de central och östeuropeiska ländernas integration i EU. Denna strategi omfattar bl.a. deltagande i möten, bistånd för att förbereda medlemskapet och en rad andra åtgärder för att främja integration i unionen. När nya länder sluter Europaavtal med EU kommer också dessa att inkluderas i strategin. I strategin ingår deltagande bl.a. i ett årligt möte på stats och regeringschefsnivå i anslutning till ett EU-toppmöte. Jag vill avslutningsvis konstatera att jag instämmer med Marianne Andersson i att Sverige som EU medlem har ett särskilt ansvar för att de baltiska staterna integreras i det europeiska samarbetet. Vi kommer att verka för att Europaavtalsförhandlingarna avslutas snarast möjligt. Inom ramen för EU:s öststrategi kommer vi att verka för att de baltiska staterna ges hög prioritet i EU:s biståndsinsatser.

Fru talman! Ja, det är vår uppfattning att vi så vitt det på oss ankommer skall hjälpa de baltiska staterna, så att de kommer i samma startposition som de andra östeuropeiska staterna när det gäller medlemskapsförhandlingarna. Det kan se ut som om de andra är prioriterade. Men det har med tiden att göra. De andra, t.ex. Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien, kom i gång med associationsförhandlingar och Europaavtal tidigt. Då fanns ännu inte frihandelsavtal med Baltikum. Därmed kunde de komma ett steg före, så att säga. När vi inledde medlemskapsförhandlingar med EU tog vi upp vårt intresse att behålla frihandelsavtalen. En lösning blev då att EU själv skaffade sig frihandelsavtal med de baltiska länderna. Därmed hamnade de på det trappsteg där man kunde börja associationsavtalsförhandlingarna. Så fort de är avslutade, så fort Baltikum får ett Europaavtal, står alla vid samma startsnöre. Min bedömning är att det bör kunna gå ganska fort. De baltiska ekonomierna är relativt små. Det är inte samma komplicerade frågor där som det har varit i en del andra större östeuropeiska länder. Jag tror att den allmänna bedömningen är att det bör kunna gå relativt snabbt med de förhandlingarna. Jag hoppas det. Som medlem har vi naturligtvis möjligheter att bevaka detta på ministerrådsmötena och även i den kommitté där medlemsländerna finns med för att diskutera med kommissionen, som är den som driver själva handelsförhandlingarna. Förhoppningen är att Europaavtal skall kunna komma till stånd rätt snart för Baltikum. Därmed skulle medlemskapsförhandlingarna kunna starta. Det hoppas jag blir vid samma tidpunkt för alla de här östeuropeiska länderna.

Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig om regeringen avser att i direktiven till utredningen avseende en miljöbalk inkludera frågan om inrättande av en miljöombudsman. Regeringen har i beslut den 24 november i år antagit tilläggsdirektiv till Miljöorganisationsutredningen om nytt förslag till miljöbalk. Enligt direktiven skall utredningen bl.a. överväga införande av talerätt för miljöorganisationer. En sådan talerätt innebär minskade arbetsuppgifter för en miljöombudsman. Utredningen skall därför som en följd härav belysa i vad mån de tidigare föreslagna uppgifterna för miljöombudsmannen bör förändras eller reduceras. Utredningen bör enligt direktiven dessutom belysa konsekvenserna om förslaget till miljöombudsman inte genomförs. Direktiven inkluderar således frågan om inrättande av en miljöombudsman.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Men det har inte hjälpt mig att klara ut en del saker som jag är litet undrande över. Skälet till att jag ställde frågan var en debatt vi hade häromdagen i kammaren, där man från socialdemokratiskt håll talade om att man mot bakgrund av, som man sade, erfarenheter lokalt inte tyckte att det spelade någon roll om man inrättade en miljöombudsman eller inte. Med tanke på att socialdemokraterna i det utredningsarbete som har föregått det miljöbalksförslag som den tidigare regeringen lämnade på den här punkten har redovisat som sin ståndpunkt att det är lämpligt att miljöombudsmannen är en tjänsteman på Naturvårdsverket, är jag naturligtvis nyfiken på om det också är regeringens uppfattning. För det första: Spelar det inte någon roll om man inrättar en miljöombudsman eller inte? För det andra: Vilka erfarenheter lokalt lutar sig socialdemokratin mot när man klarar ut att det inte spelar någon roll? För det tredje: Kommer det i det aktuella utredningsmaterialet att ingå förutsättningar för att miljöombudsmannen - som socialdemokraterna tidigare har fört fram och samlat majoritet kring - skall vara en tjänsteman på Naturvårdsverket? Jag menar att detta går mycket emot de attityder och ambitioner som jag tycker bör ligga i begreppet miljöombudsman. För det första känner jag själv inte till vilka erfarenheter lokalt som man kan luta sig mot när man avfärdar hela förslaget genom att säga att det inte spelar någon roll. För det andra menar jag att det verkar befängt att ha en tjänsteman på Naturvårdsverket som en fri och obunden miljöombudsman. Det var skälen till min fråga. Jag har inte riktigt fått svar på de här punkterna och skulle alltså vara glad om miljöministern kunde klara ut de här tre frågorna med mig.
Fru talman! Som svar på de tre frågorna kan jag till att börja med säga att Lennart Daléus inte har fört diskussionen om lokala erfarenheter med mig. Jag föredrar att han fortsätter den diskussionen med den han uppenbarligen har haft den med, eftersom jag inte riktigt vet vad Lennart Daléus avser. Frågan om Naturvårdsverket får ingå i den fortsatta diskussionen om i vilken form man eventuellt skall ha en miljöombudsman och om man skall ha en miljöombudsman. Det har vi alltså inte tagit ställning till ännu, utan vi låter den frågan ingå i den fortsatta utredningen. Det jag vill tillägga är att problemet när det gäller miljöombudsmannen bl.a. är att det bara är Lennart Daléus parti och ytterligare något som har varit riktigt entusiastiska över tanken på en miljöombudsman. När jag har diskuterat den här frågan med miljörörelsen och andra partier har det varit mycket måttlig entusiasm, bl.a. beroende på att det finns en risk för att ett ombudsmannainstitut försvagar t.ex. organisationernas roll. Bakgrunden till detta är att den borgerliga regeringen lade fram ett dåligt förslag till miljöbalk. Som en kompromiss i den, eftersom man inte vågade eller ville införa talerätt för miljöorganisationerna, kom förslaget om en miljöombudsman. Nu inför vi talerätt för miljöorganisationerna, vilket jag tycker är det viktigaste. Sedan får vi se om det finns uppgifter och om det är motiverat med en miljöombudsman.
Fru talman! Att jag dristade mig att till miljöministern ställa frågan om lokala erfarenheter beror på att den som förde fram socialdemokratins ståndpunkter härvidlag så sent som förra veckan här i kammaren var Ingemar Josefsson, som tidigare har haft samma arena som miljöministern. Jag tänkte att de skulle kunna ha en gemensam, för mig obekant, fond av kunskap om lokala erfarenheter av intresse för en miljöombudsman. Jag hade varit mycket intresserad av att ta del av dessa erfarenheter, men nu verkar det som om den tidigare arenan i Stockholm inte har varit så gemensam som jag trodde. När det gäller Naturvårdsverket är jag litet oroad över miljöministerns svar att man får se vad skall hända med förslaget beträffande en tjänsteman där. Är inte förslaget om att en tjänsteman på Naturvårdsverket skall fungera som miljöombudsman avfört från dagordningen? Jag är också litet orolig över det tidsperspektiv som miljöministern nu målar upp, men det skall jag återkomma till.
Fru talman! Jag upprepar att vi inte har sagt vare sig bu eller bä till en placering av miljöombudsmannen på Naturvårdsverket eller till någon annan konstruktion. Vad gäller Lennart Daléus diskussion om Ingemar Josefsson vill jag säga att Ingemar Josefsson till skillnad från mig har varit miljöborgarråd i Stockholm. Han har därför säkerligen betydligt större kunskap om vad som har skett i Stockholm. Avslutningsvis hävdar jag att den stora skillnaden är att vi vill ge miljöorganisationerna talerätt, vilket uppenbart minskar uppgifterna för en miljöombudsman.
Fru talman! Det är inte så betryggande att få veta att miljöministern inte säger vare sig bu eller bä i frågan om man skall ha en miljöombudsman på Naturvårdsverket eller inte. Frågan är viktig och allvarlig, och det hade varit skönt att få veta om det förslaget är avfört. Än mer oroande är talet om fortsättningen av arbetet med miljöbalken. Miljöministern har tidigare här i kammaren sagt att balkens framläggande för kammaren kommer att försenas ett till ett och ett halvt år. Jag råkade, fru talman, häromdagen se annonser för anställning av personal till den utredning som skall lägga fram förslaget till miljöbalk. Där står det att miljöbalksförslaget skall ligga klart sommaren 1996. Det skulle vara intressant att få veta hur miljöministerns tidsmatematik för hantering av frågan, inom den tidsram som hon tidigare angivit här i kammaren, ser ut - också vad beträffar en miljöombudsman.
Fru talman! Vårt problem med miljöbalken var att ju mer vi såg på förslaget till en sådan, desto sämre tyckte vi att förslaget var och desto större förändringar i det skulle, enligt vad vi fann, behövas. Vi försköt därför utredningens arbetsmöjligheter något. Den skall nu göra ordentliga förändringar i förslaget till miljöbalk, så att vi kan vara säkra på att det förslag som vi förelägger riksdagen blir bra. Det innebär att utredningen får arbeta till sommaren 1996. Hellre en bra miljöbalk än en dålig miljöbalk som kommer ett och ett halvt år tidigare. Vi bygger trots allt oerhört mycket av det fortsatta miljöarbetet på lagstiftningen på området.
Fru talman! Kanske miljöministern kan hjälpa mig att räkna bakåt när det gäller hur en lagstiftning skulle kunna bli klar sommaren 1996 med ty åtföljande remissomgångar och med en remissammanställning. Jag förutsätter att det skall bli en lagrådsremiss, och så småningom skall en proposition framläggas. Samtidigt skall beaktas att miljöministerns samarbetspartner i detta projekt, Miljöpartiet, här i kammaren har deklarerat att projektet inte får bli en dag försenat. Det måste då vara svårt att komma fram till ett förslag till miljöbalk, också innefattande en miljöombudsman, vilket kan träda i kraft framåt sommaren 1998. Jag räknar kanske fel - möjligen har miljöministern någon annan tidsberäkning för propositionsframläggandet än vad jag har kunnat komma fram till.
Fru talman! Lennart Daléus resonemang påminner mig litet grand om orden "surt, sa räven". Många av de förändringar som vi kommer att genomföra är sådana som Lennart Daléus och Miljöskyddskommittén ville ha införda. Nu genomför vi det som Lennart Daléus parti inte lyckades få igenom, eftersom man kompromissade bort det i förhandlingarna med Moderaterna. Jag tror att den lilla förseningen definitivt kommer miljön till gagn. Vi behöver en bra miljöbalk.
Fru talman! Lennart Daléus har frågat mig om regeringen avser att även fortsättningsvis ge Miljövårdsberedningen rollen av en spjutspets och tankesmedja på miljöområdet. Svaret på frågan är ja. Jag har förordnat riksdagsledamot Björn von Sydow som ny ordförande i Miljövårdsberedningen.

Miljövårdsberedningen kommer mer än tidigare att arbeta med att få alla samhällssektorer att genomsyras av det gemensamma arbetet för en bättre miljö. Det handlar om att föra fram nya infallsvinklar på miljöfrågorna liksom nya arbetssätt. Bland de nyutnämnda ledamöterna i Miljövårdsberedningen finns representanter från både stat, kommun och näringsliv samt miljöengagerade samhällsdebattörer. Jag anser det inte nödvändigt att ordföranden i en sådan grupp är miljöministern. Björn von Sydow har alla kvalifikationer som krävs för en sådan uppgift och har därmed också regeringens fulla förtroende. Miljövårdsberedningens första uppgift kommer nu att bli att titta på konsekvenserna av och åtgärderna mot miljöpåverkan av fjällandskapet.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Jag måste säga att detta svar gör mig litet upprörd. Miljövårdsberedningen har sedan 1968 - dess förste sekreterare var Hans Palmstierna - spelat en viktig och avgörande roll i svenskt miljöarbete, just som tankesmedja och spjutspets. Fru talmannen känner mer än någon annan här i kammaren till behovet av att statsrådet och chefen för Miljödepartementet är ordförande i Miljövårdsberedningen och därmed får möjlighet att ta till sig den erfarenhet och delta i den diskussion som fria tänkare, forskare och debattörer kan tillföra ett sådant forum som Miljövårdsberedningen har varit under de senaste tre åren. Man har där kunnat initiera frågor som lett till konkreta och tydliga förslag på miljöområdet. Jag har utgått från att den socialdemokratiske riksdagsledamoten Björn von Sydow har regeringens förtroende, och det är naturligtvis i och för sig inget fel i att tillsätta honom som ordförande. Men jag menar att det skulle vara en stor skillnad om miljöministern vore med i en sådan församling, deltog i diskussionerna och tog till sig erfarenheterna därifrån. Men detta är naturligtvis också beroende av vilka ledamöter som man sätter in, och jag blev litet bestört när jag såg hur miljöministern tycks ha tänkt. Medan den tidigare regeringen hade representanter för Naturskyddsföreningen med i beredningen har miljöministern satt in chefsekonomen i Handelsbanken. Medan den tidigare regeringen hade med fria forskare från universitet och högskolor har miljöministern tagit med ABB:s miljörevisor. Och där den tidigare regeringen hade fria debattörer har miljöministern satt in en rad generaldirektörer, vilkas almanackor gubevars inte brukar ha så stor plats för sammanträden med ett sådant här organ. Jag är besviken på miljöministerns sätt att hantera Miljövårdsberedningen. Det är tråkigt.
Fru talman! Jag begriper faktiskt inte riktigt denna polemik. Jag trodde att Lennart Daléus tillhörde den sort av politiker som är öppen för nytänkande. Det riktas kritik mot att vi ändrar arbetsformerna för Miljövårdsberedningen, som har arbetat i oförändrade former sedan 1968. Jag har svårt att se att man alltid måste fortsätta i samma hjulspår. Miljövårdsberedningens nya arbetsområde är oerhört viktigt. Att utarbeta miljöprogram för alla sektorer är en av de viktigaste miljöuppgifter som vi har att utföra. Vi har i regeringsförklaringen strukit under denna uppgift, som tyvärr missköttes av den tidigare regeringen. Miljövårdsberedningens uppgift blir att vara en spjutspets i detta arbete. Jag kan inte förstå vad Lennart Daléus har emot t.ex. Stefan Edman och Åsa Domeij som representanter för ett allmänt miljöintresse. Jag kan inte heller förstå varför det är fel att ha med ett par representanter för näringslivet. Tanken med Miljövårdsberedningen är att olika intressen där skall brytas mot varandra och att den skall vara en spjutspets i arbetet för att miljöanpassa sektorsprogrammen.
Fru talman! Miljöministern har inte följt med i utvecklingen av Miljövårdsberedningen. Det är riktigt att den från tid till annan under socialdemokratisk ledning har inrymt också generaldirektörer och den karaktär av ledamöter som miljöministern nu har valt. Men vi har i den tidigare regeringens regi ägnat oss åt nytänkande på det området också. Därför har vi haft med ledamöter som har haft en förmåga till nytänkande. Det brukar vara sådana som fria forskare och debattörer. Jag noterar att miljöministerns tänkande innebär att man återgår till samlingen med generaldirektörer. Jag har all förståelse för att Åsa Domeij har utsetts i det samarbete som knyts närmare och närmare mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men när man vill ha ett nytänkande på sektorsområdena, måste generaldirektörerna då kallas in? Har inte miljöministern någon annan kontaktyta med dem än att låta dem ockupera platser i ett forum som skall vara framåtsyftande?
Fru talman! Jag tror att denna form är en bra lösning om man avser att det hela skall gå snabbt. Om man vill ha långa diskussioner - som det har varit i Miljövårdsberedningen de senaste tre åren - går det bra att använda någon annan form. Det var på många sätt intressanta och bra diskussioner. Däremot ansåg flera av de dåvarande ledamöterna att de egentligen inte kunde vara med och påverka samhällsutvecklingen eller miljöpolitiken. De fick bara fungera som ett diskussionsforum. Den kritiken framförde flera mot Nu avser vi att göra Miljövårdsberedningen till ett operativt organ. Till denna lilla grupp kommer att knytas grupper som skall arbeta med respektive område. Då kan det bli ett flexibelt och bra spjutspetsarbete för att se till att politiken förs framåt på sektorsområdet. Den har tyvärr stått stilla i flera år.
Fru talman! Jag noterar att vi kommer närmare och närmare sanningen. Miljöministern säger att arbetet skall gå snabbt i Miljövårdsberedningen. Det skall inte vara några långa diskussioner. Däri ligger naturligtvis förklaringen: Det skall vara ett operativt organ. Jag har all respekt för att det sker förändringar. Men då skall man kalla sakerna vid deras rätta namn. När miljöministern avstår från att själv leda och delta i Miljövårdsberedningens arbete, när miljöministern väljer att återkalla generaldirektörerna till detta snabba forum utan långa diskussioner, som skall leda till de beslut miljöministern vill ha, då har det inte skett någon uppbyggnad av beredningen. Miljövårdsberedningen raseras, och ett organ med 25 år på nacken - sedan 1968 - går i sin verkliga form i graven. Jag beklagar det.

Fru talman! Dan Ericsson har frågat biträdande utrikesministern vilka åtgärder han ämnar vidta för att bistå Ryssland i arbetet med att minska effekterna av de miljö och hälsoskador som uppstått på grund av uranbrytningen. Arbetet i regeringen är så fördelat att det ankommer på mig att svara på frågan. Låganrikat uran från tidigare Sovjetunionen, numera OSS-staterna, har levererats till svenska kraftföretag sedan 1989. I genomsnitt under de senaste fyra åren har ca 40 % av kraftverkens uranbehov, eller ca 600 ton per år, köpts från dessa länder. Rapporterna från urangruvan i Krasnokamsk är alarmerande. Det är naturligtvis oacceptabelt att sådana hälso och miljöförhållanden som medierapporterna redovisar skall få förekomma. Min uppfattning är att svenska kraftföretag noga bör ta reda på under vilka förhållanden som det uran man köper produceras. Det bilaterala svenska östbiståndet inom det kärntekniska området, som förutom kärnsäkerhetsåtgärder även inkluderar hantering av radioaktivt avfall, uppbyggnad av nationell lagstiftning och myndighetsstruktur, avser vårt närområde och omfattar främst de baltiska staterna. Beträffande biståndet till övriga östländer deltar Sverige genom medverkan i olika internationella organ som t.ex. den europeiska utvecklingsbanken. Det internationella biståndet till Ryssland omfattar för närvarande inte miljöåtgärder i samband med uranbrytning. En annan möjlighet är att via lagstiftningen påverka förhållandena. Varje land formulerar sina miljökrav. Till ledning för det nationella lagstiftningsarbetet har det internationella atomenergiorganet IAEA lämnat vissa rekommendationer ur miljö och hälsoskyddssynpunkt beträffande brytning och avfallshantering vid urangruvor. Det internationella strålskyddsorganet, ICRP, lämnar rekommendationer beträffande strålskyddet. Sverige har i arbetsgrupper i IAEA och OECD börjat arbetet med att driva frågan om mer bindande miljökrav i samband med uranbrytning. Dessa strävanden kommer att intensifieras. Vidare så undersöker Miljödepartementet möjligheterna att ställa krav på de svenska kärnkraftverken när det gäller inköp av uran.
Fru talman! Jag tackar miljöministern för svaret. Anledningen till att jag ställde frågan till biståndsministern var att jag tyckte att det var en självklarhet att Sverige skulle agera på något sätt med tanke på de skador som uppstått vid uranbrytningen i Jag utläser av svaret att miljöministern kommer att undersöka möjligheten att ställa krav på de svenska kärnkraftverken när det gäller inköp av uran. Detta är en ny och viktig signal. Jag hoppas att de berörda kärnkraftsbolagen har lyssnat på detta svar. Jag har energiministern i mitt blickfång här i kammaren. Jag hoppas att han också lyssnar till denna debatt, inte minst mot bakgrund av att han i dag i en TT-intervju har svävat på målen när det gäller den bortre parentesen för kärnkraftsavvecklingen. Det är inte bara i Ryssland som det finns problem med uranbrytningen. Detta är en viktig del i hela kärnkraftscykeln som inte har lyfts upp i fokus med en ordentlig debatt. Det är bra att det nu blir en ordentlig debatt och att miljöministern vill agera när det gäller de svenska kärnkraftverkens import av uran. Det är mycket bra! Den andra delen av min fråga gällde bistånd och om vi kan göra insatser i det aktuella fallet i Krasnokamsk i Ryssland. Svaret är sådant att det inte finns något bistånd i dag. Jag fick ett positivt bemötande i den första delen av frågan om de svenska kärnkraftverkens ansvar. Men finns det inte anledning att se över om Sverige skall göra en insats för att rätta till de miljö och hälsostörningar som finns i Ryssland?
Fru talman! Vi är överens om att förhållandena i Ryssland är upprörande och att vi måste göra vad vi kan för att rätta till dem. Vårt egna bilaterala bistånd har riktats in på närområdet. Det kan vara svårt att ha helt andra principer som skall gälla. Det är väl i så fall via det internationella biståndet som det kan vara möjligt att göra insatser i Ryssland. Men detta har jag inte möjlighet att säga något mer bestämt om i dag.
Fru talman! Jag kan ha viss förståelse för vad miljöministern sade. I det sammanhanget måste det ske en diskussion med Utrikesdepartementet och göras en översyn av det samlade bistånd som ges. Miljöministern har sagt i sitt svar att det sker en koncentration på de baltiska staterna när det gäller miljöbistånd. Icke desto mindre är det angeläget att faktiskt ta upp frågan till debatt och sätta den i fokus. Det är mycket viktigt att ministern har gett ett besked i dag att möjligheten att ställa krav på svenska kärnkraftsverk skall undersökas i fråga om import av uran. Det är ett nytt besked. Jag hoppas, återigen, att energiministern har lyssnat med stort allvar på denna debatt.

Fru talman! Eva Goës har frågat mig om jag kommer att arbeta för att EU skall gå mot en mer hållbar energiproduktion, genom att verka för att en ny och mer miljöanpassad energipolitik antas vid EU Energifrågor anges inte i Romfördraget som ett område för gemensam politik. Avsikten är att frågan om ett särskilt energiavsnitt i unionsavtalet skall tas upp vid regeringskonferensen år 1996. Kommissionen förbereder nu en s.k. grönbok om nya energipolitiska riktlinjer för EU. Syftet med grönboken är framför allt att initiera en bred debatt i medlemsländerna kring följande frågor: energipolitiska målen och prioriteringar av dessa, unionens och medlemsländernas roller vid förverkligandet av de energipolitiska målen samt de bidrag som gemenskapen kan ge till förverkligandet av målen. Vid energiministrarnas rådsmöte den 29 november redovisade kommissionen sitt arbete med grönboken. Det framgick att grönboken kommer att behandla flera viktiga energipolitiska frågor med tonvikt på sambanden mellan ekonomi, energi och miljö. Det gäller frågorna om energisystemets betydelse för unionens ekonomiska konkurrenskraft, försörjningstryggheten och förhållandet mellan energi och miljö. Enligt kommissionens planer skall grönboken publiceras kring årsskiftet 1994/95. Energiministrarna enades vid rådsmötet om att kommissionen tagit upp de väsentligaste frågorna för en gemensam energipolitik. Energiministrarna uttalade vidare att grönboken borde utformas så att den utöver de frågor jag nyss nämnde också underlättar en bred debatt om bl.a. följande: vad som kännetecknar effektiva energimarknader och i vilken utsträckning statliga ingripanden behövs, den långsiktiga försörjningstryggheten när det gäller energi inom EU samt möjligheterna att förena miljö och energipolitiska mål. I Sverige har vi mångårig erfarenhet och stort kunnande när det gäller att anpassa energipolitiken till miljökraven. Det råder också ett brett parlamentariskt samförstånd i Sverige om huvuddragen i energipolitiken. Sverige har mot denna bakgrund goda förutsättningar att spela en aktiv roll i den energipolitiska diskussion som skall förbereda 1996 års regeringskonferens. I det arbetet kommer Sverige att verka för att miljöaspekterna får en stor tyngd i den framtida europeiska energipolitiken. Vi kommer inte att bli ensamma i detta arbete. Alla medlemsländer är starkt medvetna om nödvändigheten att beakta miljöaspekterna inom energiområdet, och vi kommer att kunna samarbeta med länder som ligger långt framme i dessa avseenden. Riksdagen kommer genom den kommande EU-nämnden fortlöpande att hållas informerad om arbetet.
Fru talman! Tack för det uttömmande svaret. Jag hade fått litet förhandsinformation tidigare. Alla vet vi att kärnkraftens risker och avfallsproblem är enorma. Därför måste vi avveckla kärnkraften. Vi vet också att uranbrytningen är ohemul. Vi har hört hur det är i öst. Vi importerar även från andra, mest från urinvånare. Det är inte nog med det. Vi spär dessutom hela tiden på växthuseffekten genom att koldioxid släpps ut. Vid Riokonferensen fattades beslut om att vi måste sänka koldioxidutsläppen med minst 20 %. Naturen kräver egentligen 80 %. Beslutet blev dock en sänkning globalt med 20 %. Jag tycker att det är bra att det skall komma en grönbok. Det är målen som är viktiga. Men jag är rädd för att miljön och energin, när de sätts i förhållande till ekonomin, inte kommer att gå före. Jag undrar därför hur statsrådet skall jobba för att avveckla de icke förnybara energislagen, såsom fossila bränslen och kärnkraft, skydda naturresurser, främja förnybara energislag, verka för energieffektivisering och även för att andra länder i öst verkar för förnybara energislag. Problemet är att det i dag finns fonder i EU som lånar ut pengar till öst. Dessa pengar används sedan till kärnkraften. Pengarna är bundna till det. Det finns nämligen inskrivet att ett nära samarbete med åtminstone ett företag från ett EU-land skall vara förbundet med dessa lån. Vi vet att ungefär 80 % av medlen från Euratom har gått just till kärnkraft och utveckling av den. Vi från Miljöpartiet tycker att det är fel inriktning. Om man skall satsa på en hållbar utveckling, som det sades vid Riokonferensen och som det även sägs inom EU, måste man satsa på förnybara energislag och energieffektivitet.
Fru talman! På ministerrådsmötet den 29 november stödde Sverige ett danskt förslag om att skriva in klimatkonventionen som underlag i grönboken. Det togs upp av den danske miljö och energiministern. Sverige stödde det genom ett inlägg i ministerrådet. Genom ett samagerande mellan Danmark och Sverige blev beslutet från ministerrådet att klimatkonventionen skall skrivas in i grönboken. Jag tycker att det är ett tecken på att vi på det nordiska planet kan få ett inflytande som innebär att miljöpolitik och energipolitik kopplas samman på ett förståndigt sätt. Det fortsatta arbetet med grönboken kommer att gå till så att kommissionen skickar ut underlag som granskas av respektive länders departement på området. De berörda departementen i Sverige kommer att vara Näringsdepartementet och Miljödepartementet. Genom att vi nu har ämbetsmän som jobbar med detta kommer vi att redan på det förberedande planet ha möjlighet att utöva inflytande på grönboken, vilket vi också kommer att göra. Vi kommer här också att samråda med de övriga nordiska länderna.
Fru talman! Det låter bra, det som statsrådet säger om den väg vi har slagit in på. Det gäller att få också alla de andra länderna att intressera sig. Det räcker väl inte att bara de nordiska staterna driver frågan. 1996, när man skall göra en översyn av Maastrichtfördraget, är det viktigt att få in ett helt nytt energikapitel. Jag har pekat på att det finns problem i och med att kol och stålunionen gärna vill fortsätta att driva s.k. ren kolteknik. Euratom vill gärna fortsätta utveckla kärnkraften och gå in i en ny kärnkraftsera. Det är dessa motsägelsefulla mål som jag undrar om ni har tagit upp hittills. Hur kommer frågan att drivas vidare? Hur kommer statsrådet att verka?
Fru talman! Jag tycker att just det dansk-svenska agerandet på det senaste ministerrådsmötet är ett tecken på att vi kan utöva inflytande. Det är riktigt som Eva Goës säger, att det är viktigt att också få med de andra länderna. Genom det initiativ som Danmark tog, med svenskt stöd, anslöt sig de övriga 13 länderna. Det innebar att det blev konsensus kring att föra in klimatkonventionen som en av grunderna för grönboken. Självfallet kommer detta att bilda någon form av skola även framöver. Vi på det nordiska planet kan, med den erfarenhet vi har av kopplingen mellan energi och miljö, vara framgångsrika i vårt agerande och förhoppningsvis också utöva inflytande. Det har i alla fall börjat hyggligt.
Fru talman! Då är det bara det "lilla" problemet kärnkraftsavvecklingen. Det är ett enormt problem. Här i Norden, speciellt i Sverige, och i Frankrike har man byggt in sig i denna sårbara struktur. Som jag nämnde förut är man i EU intresserad av att låna ut pengar till öst. I väst, i EU, är man kanske inte intresserad av att driva kärnkraften vidare inom gränserna men däremot av att lägga kärnkraften utanför gränserna och bli servad från öst. Därför har man inrättat dessa lån. Det finns ett lånetak på 4 miljarder ecu. Hittills har man använt ungefär 3 miljarder ecu från fonden. När man har kommit upp till 3,8 miljarder ecu måste ministerrådet fastställa ett nytt kredittak. Här tycker jag att det finns ett problem. Hur ämnar statsrådet jobba med den frågan?
Fru talman! Som jag sade ingår inte den gemensamma energipolitiken i Maastrichtfördraget. Däremot diskuterar man om man inför regeringskonferensen 1996 skall aktualisera en gemensam energipolitik på EU-planet. Om det blir följden skall vi naturligtvis vara med och utöva inflytande, så att vi får en energipolitik på EU-planet som stämmer överens med de uppfattningar vi har i Sverige och de övriga nordiska länderna. Det är en dialog och en diskussion som vi kommer att få föra med samtliga 15
Fru talman! Eftersom det internationellt talas om att Sverige är det land som vill avveckla kärnkraften, är det väl bara att se fram emot att statsrådet med kraft kommer att driva en avveckling av kärnkraften i Sverige och att vi också försöker jobba internationellt i den riktningen.
Fru talman! Vad jag har sagt är att Sverige, med sin erfarenhet och tillsammans med de nordiska erfarenheterna, skall utöva ett mycket betydande inflytande på den framtida energipolitiken på EU-planet, om det blir så att man bestämmer sig för att man till regeringskonferensen 1996 skall ha energipolitiken med.
Fru talman! Eva Goës har frågat mig vad jag avser göra för att Sveriges politiker skall få tillräcklig insyn i kärnkraftshanteringen vid Studsvik. . För den kärntekniska verksamheten vid Studsvik AB har genom åren flera olika tillstånd beviljats av regeringen och tillståndsmyndigheterna. Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, skall i sin tillsyn se till att tillståndshavaren lever upp till de krav som anges i tillstånden och att denne kan leva upp till de långsiktiga åtaganden som lagen kräver. Dessa krav enligt kärntekniklagen gäller oavsett vem som är ägare till det företag som bedriver den kärntekniska verksamheten.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Jag vet inte om statsrådet är införstådd med att vi i miljörörelsen är litet oroliga. Jag är ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen. Vi har uppvaktat miljöminister Anna Lindh med anledning av att Studsvik har velat utvidga verksamheten och ta emot ytterligare kärnavfall. Det ser vi som mycket allvarligt. Då undrar man i det sammanhanget hur kärntekniklagen används, om man av kommersiella skäl töjer på den och hänvisar till "synnerliga skäl" eller om den kommer att användas av tillsynsmyndigheterna väldigt restriktivt. Vad vi kunde få veta var att SKI föreslog att Studsvik AB skulle få slutförvara högst 10 kilo uran och plutonium årligen, men Studsvik ville ha 50 kilo varje år. Redan då har man töjt på gränserna. Vad vi oroas för från Miljöpartiets sida är att man kommer att töja på regeln, använda "gummiparagrafen". Man har talat om breddat ägande. Jag undrar vad det innebär. Jag har tagit reda på vilka företag som ingår. En del är transnationella. Man säger att förvärvet och majoriteten i Studsvik ligger väl i linje med vår strategi. Atle AB kommer att ha en ägandeandel på 46 %. Jag undrar vad det är för strategi. Man säger vidare att den bas som den nya ägargruppen kommer att ge passar bra i kombination med Vattenfall, att det är en idealisk bas för fortsatt utveckling. Jag undrar vad det breddade ägandet innebär och hur vi skall kunna få insyn i den fortsatta verksamheten.
Fru talman! All kärnteknisk verksamhet kräver tillstånd enligt kärntekniklagen, som jag redovisade. För den kärntekniska verksamheten vid Studsvik har genom åren flera olika tillstånd beviljats av regeringen och tillståndsmyndigheterna. Det här prövas alltså. Genom beslut den 7 oktober 1993 beviljade regeringen Studsvik AB tillstånd för den kärntekniska verksamhet som för närvarande bedrivs vid anläggningen samt att i samband därmed förvärva och i övrigt på olika sätt ta befattning med kärnämnen eller kärnavfall. AB tillstånd till fortsatt drift av R 2-reaktorn. Tillståndet gäller t.o.m. den 30 juni 2004. Flera olika villkor gäller för tillståndet. Med tillstånden följer en allmän förpliktelse enligt kärntekniklagen. Bl.a. skall tillståndshavaren svara för att alla de åtgärder vidtas som behövs för att upprätthålla säkerheten. Tillståndshavaren skall svara för att det använda kärnbränslet och kärnavfallet tas om hand på ett säkert sätt och att anläggningarna avvecklas och rivs på ett säkert sätt när verksamheten inte längre skall bedrivas. Statens kärnkraftsinspektion, SKI, och Statens strålskyddsinstitut, SSI, skall i sin tillsyn se till att tillståndshavaren lever upp till dessa krav och att denne kan leva upp till de långsiktiga åtaganden som lagen kräver. Dessa krav gäller enligt kärntekniklagen oavsett vem som är ägaren. För att tillgodose den lokala insynen vid anläggningen i Studsvik har regeringen tillsatt en lokal säkerhetsnämnd. Ledamöterna i nämnden utses på förslag av Nyköpings kommun. Studsvik AB är enligt kärntekniklagen skyldigt att ge den lokala säkerhetsnämnden insyn i säkerhets och strålskyddsarbetet. Detta tillsammans med att myndighet och regering har att pröva vartenda tillstånd i det här sammanhanget gör att ägarbilden i det här fallet inte är det intressanta, utan alla oavsett ägare måste rätta sig efter prövning och lagstiftning.
Fru talman! Jag var tidigare inne på att jag är rädd att det hela blir kommersialiserat i stället för att man ser på säkerheten. Det är mycket riktigt så att Studsvik för sin forskningsreaktor har fått tio år förlängt tillstånd. Det har miljörörelsen protesterat mot och vill ha den stängd därför att det går att forska med andra metoder. Dessutom vill vi förhindra import av kärnämnen. Det är det som man nu vill ha utvidgat i stället. Man har hänvisat till att lagret har byggts ut i Studsvik, vilket inte stämmer. Det är inte utbyggt, utan i stället har det skett en s.k. förtätning. Det gjordes för fem år sedan. År 1991 skrev företaget att man hade plats till år 1999 för kärnavfall i lagret. Senare har man sagt att det finns plats till år 2012, trots att det inte skett någon utbyggnad. Vi undrar litet om det stämmer med verkligheten. Det verkar vara orimligt att man skulle ha plats för mer kärnavfall.
Fru talman! Eva Goës kan vara förvissad om att såväl Miljödepartementet som Näringsdepartementet och samtliga myndigheter kommer att hålla ett mycket vakande öga på verksamheten i Studsvik i fortsättningen. Det finns all anledning till det. Jag kan försäkra Eva Goës att vi kommer att göra det.
Fru talman! Margitta Edgren har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder så att landstingen kan få ordna även andra gymnasieprogram än naturbruks och omvårdnadsprogrammen genom att kommunerna lägger ut programmen på entreprenad till landstingen. Enligt lagen om entreprenadförhållanden inom skolan, som beslutades under den borgerliga mandatperioden och som gäller sedan den 1 januari 1994, får kommuner och landsting sluta avtal med en enskild fysisk eller juridisk person om att denne skall bedriva viss undervisning vid gymnasieskolan. Om det finns särskilda skäl får regeringen medge att en kommun eller ett landsting får sluta avtal även i andra fall, t.ex. med andra rättssubjekt än enskilda fysiska och juridiska personer. Landstingens möjligheter att bli entreprenörer begränsas dock inom gymnasial utbildning av skollagens uttryckliga förbud för landstingen att anordna annan utbildning än inom områdena naturbruk och omvårdnad. Margitta Edgren säger i sin fråga att den tidigare skolministern Beatrice Ask ansåg att i de fall en kommun och ett landsting är överens, borde landstingen få anordna fler program än inom de nämnda områdena och då genom att kommunen lägger ut utbildning på entreprenad till landstingen. Det är litet svårt att förstå vad Margitta Edgren avser med denna hänvisning till den tidigare skolministern. Jag vill därför redovisa vad Beatrice Ask anförde i denna fråga i propositionen om bl.a. entreprenad i gymnasieskolan. Där sägs bl.a. följande: "Det kan emellertid inte uteslutas att statliga myndigheter och landsting i vissa fall skulle kunna vara intressanta som entreprenörer. Entreprenörskap för dessa reser dock en del grannlaga frågor med hänsyn bl.a. till deras uppgifter och ansvar. I lagen bör därför rätten att lägga ut entreprenader begränsas till att avse entreprenader för enskilda fysiska och juridiska personer." Som framgår av min redovisning av entreprenadproblematiken är detta komplicerade juridiska frågor av principiell natur. Jag är därför inte beredd att i dag utlova några åtgärder i syfte att åstadkomma vad Margitta Edgren synes avse med sin fråga.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Vad jag avser med min fråga är mycket enkelt: Delar skolministern tidigare skolministerns uppfattning att det skall vara möjligt för de kommuner och landsting som är överens att dela ansvaret, som i dag är exklusivt för kommunerna, inom områden där landstingen har särskild kompetens? Jag tänker t.ex. på barn och fritidsprogrammet. Det var alltså grundfrågan. Det är möjligt att jag har uttryckt det så att det ger utrymme för skolministern att raljera litet med mig. Då vill jag ställa ytterligare en fråga: Hur många kommuner har ansökt om undantag tillsammans med landsting? Att dessa frågor är juridiskt komplicerade visas också av att det finns en stor oro ute i landet, speciellt i glesbygden. Där är man orolig för att ungdomen måste flytta eftersom landstingen, som har litet större upptagningsområden, inte har möjlighet att anordna dessa program trots att landsting och kommun är överens. Vill vi aktivt stödja detta måste vi kanske ändra i skollagen så att man, när de två parterna är överens, också ger ett lagstöd till landstingen som juridiska personer att få anordna en hel utbildning, inte bara en viss utbildning. Är skolministern beredd att göra detta? Det var min enkla fråga.
Fru talman! Jag vet naturligtvis vad det gäller, nämligen huvudsakligen barn och fritidsprogrammet. Att vi har den här ordningen med att landstingen får anordna utbildning just inom omvårdnad och naturbruk har historiska orsaker. Jag är inte beredd att nu gå in och föreslå några ändringar, även om jag kan se att det finns skäl som talar för sådana. Det finns problem i dag ute i kommunerna, men de är inte alldeles enkla att lösa. I dag löser några kommuner och landsting problemet på det sättet att kommunerna anställer lärarna genom att man använder t.ex. personer eller lokaler som är knutna till landstinget medan det är kommunerna som har ansvaret för utbildningen. Den lösningen används, och den fungerar ganska bra. Jag ser att det finns problem, men det enda svar som jag kan ge Margitta Edgren i dag är att jag inte är beredd att utlova några nya åtgärder.
Fru talman! Det kan jag ha viss förståelse för. Men jag tycker ändå att denna komplicerade fråga faller ett steg framåt genom att skolministern medger att det kan finnas behov av att så att säga sortera upp vad som gäller. Det har också getts litet olika besked från regering, departement och utbildningsutskott och från Skolverket där man har varit betydligt tuffare än vad det grundläggande beslutet kanske egentligen innebar. Sedan över till min andra fråga: Hur många ansökningar om undantag på grund av särskilda skäl har kommit in till departementet?

Fru talman! Conny Sandholm har frågat mig vad regeringen avser att vidta för åtgärder för att en utredning om vuxenutbildning snarast skall kunna tillsättas. Låt mig först slå fast att regeringen anser att en satsning på vuxenutbildning är synnerligen viktig. En stor del av landets befolkning saknar i dag kompetens motsvarande den nuvarande treåriga gymnasieutbildningen, samtidigt som utbildning är en förutsättning för möjligheterna till utveckling och arbete. För den enskilde är utbildning, förutom att vara en förutsättning för kompetensutveckling, också en källa till personlig, social och kulturell utveckling. Vuxenutbildningen skall svara mot mycket skilda behov och behöver därför finnas i skilda former. Så har t.ex. folkbildningen en mycket viktig roll att rekrytera och inspirera studieovana vuxna till utbildning. Komvux har en viktig roll att ge vuxna kompetensgivande utbildning. Det finns trots den viktiga roll som komvux spelar oroande tendenser. Många kommuner möter t.ex. inte den efterfrågan som finns främst av gymnasial komvux. Det finns dock ett uppdrag och en utredning vars material, enligt min mening, bör användas i en utredning om vuxenutbildning. Det första är det uppdrag som Statskontoret har fått där man bl.a. skall beskriva den målgrupp som blir aktuell för en utökad rättighet till vuxenutbildning motsvarande gymnasieskolans kärnämnen. Det andra är Utredningen om kvalificerad eftergymnasial utbildning vars frågeställningar tangerar en vuxenutbildningsutredning. Jag avser att föreslå regeringen att i början av 1995 fastställa direktiv till en utredning om vuxenutbildning.
Fru talman! Låt mig börja med att tacka för ett utförligt och bra svar. Det innehöll ju en glädjande intonering, att vuxenutbildning är synnerligen viktigt. Det är roligt när man i dessa dagar kan ha samsyn kring en skolfråga. Syftet med frågan var just att puffa på i en angelägen fråga. Längre ner i svaret står det att man är överens om att göra detta ganska snabbt. Förmodligen är inte heller direktiven givna. Då är detta ett osökt tillfälle att påverka det ansvariga statsrådet inför de direktiv som skall utformas. I slutet av svaret talas det om rättigheten till utbildning och om möjligheten att återkomma och komplettera i kärnämnen. Detta har Folkpartiet i en motion tidigare berört, där vi har talat om en gymnasiebank. Jag hoppas och tror att vi menar i stort sett samma sak. Min ena fråga lyder: Är det meningen att skoltrötta elever - alla vill inte gå i tre år, man vill göra ett uppehåll och komma tillbaka - skall ha kvar rättigheten till grundkunskaperna, kärnämnena? Min andra fråga gäller behovet av helhetssyn i en kommande utredning. Skall denna utredning omfattas av hela mångfalden av vuxenutbildningar, så att det verkligen blir ett strukturellt och finansiellt underlag för kommande beslut?
Fru talman! När det gäller uppdraget till Statskontoret avser det att man skall beräkna kostnaderna och klargöra målgruppen under den förutsättning att kommunernas ansvar skulle utökas utöver grundläggande vuxenutbildning motsvarande grundskolekompetens till att också omfatta gymnasieutbildning motsvarande kärnämnena. Detta uppdrag är utlagt på Statskontoret, och man kommer att redovisa sitt uppdrag i början av nästa år. Jag tror av vi har samma uppfattning när det gäller helhetssynen inom vuxenutbildningen. Det är oerhört viktigt att man orkar och vågar se helheten. Det måste finnas flera ingångar i vuxenutbildningen och flera olika sätt att skaffa sig ökad formell utbildning och också ökad reell kompetens. Vuxna, i ännu högre grad än ungdomar, lever ett varierande liv som ställer mycket varierande krav på vuxenutbildningen. Samtidigt är det viktigt att vi utbildningspolitiker kan ha en helhetsbild över hur vuxenutbildningen ser ut.
Fru talman! En sådan utredning som ger en helhetsbild kan kanske också vara en hjälp till att skingra den oro som statsrådet uttrycker när det gäller kommunernas bristande initiativ till att komplettera gymnasiala ämnen inom komvux. Får man en överblick över möjligheterna och en flexibilitet, kanske också insikten om möjligheterna kommer att öka ute i kommunerna. I det förberedande arbetet har också via Agenda 2 000 nämnts kompetensutveckling i form av utbildningskonton. Är detta något som statsrådet kan tänkas ha med i de kommande direktiven?

Fru talman! Detta ärende är en gammal bekantskap - om jag får uttrycka mig så. Även talarlistan är i någon mån bekant. Där finns de som kämpar på barrikaderna mot bron. Däremot finns det, såvitt jag kan se redan från början, bara en förskrämd anhängare. Detta ärende har inte varit en av de frågor där brobyggarna har velat stå på barrikaderna. Under min tidigare tillvaro som miljöminister har jag vid åtskilliga tillfällen i kammaren noterat att jag nästan alltid får medhåll i denna fråga. Men så är det inte överallt, t.ex. i en del regeringar som har haft att hantera denna fråga. Låt mig först ta upp några grundläggande värderingar. Först och främst är den tilltänkta bron i den utformning den har fått miljöfarlig för Öresund och Östersjön. Det är klart att det går att göra olika bedömningar i en sådan fråga. Jag är medveten om det. Men det finns ingen möjlighet att göra olika bedömningar om hur plågat och känsligt Östersjön är som innanhav. I så fall måste man vara blind och inte ha upptäckt vad som händer runt Östersjöns långa kust. Det är fråga om syresättningen, föroreningar som släpps ut och livet i innanhavet. Östersjön är beroende av att med jämna mellanrum få ordentlig tillförsel utifrån av salt och syre för att kunna leva vidare. Flora och fauna fungerar med smala marginaler. Vi kan konstatera att detta inte är något litet projekt utan är ett stort projekt. För säkerhets skull har de som vill ha bron valt att placera den där Öresund är som bredast - ungefär 16 km brett. Det betyder i sin tur att bron blir dyr, och det är detta som trafikutskottets betänkande nr 2 i första hand handlar om. Jag är fullt medveten om att det finns ett miljöprövningsbeslut. Det fattades av den tidigare icke-socialistiska regeringen utan Centerpartiets medverkan. Då kan vän av ordning fråga sig varför ärendet skall diskuteras så här efteråt. Här finns det verkligen en skyldighet att reagera på det faktum att bron inte är byggd. Tillstånd som ges behöver inte utnyttjas, om det finns starka skäl däremot. Här finns det starka skäl. Tillståndsbeslut i ett miljöprövningsärende måste inte med absolut nödvändighet leda till att ett projekt förverkligas - även om tillståndsbeslutet är positivt. avvikelser från det normala ekonomiska ansvarstagandet. Det handlar om kapitaltäckningsgaranti till Svedab. Det handlar om de ekonomiska konsekvenserna i allmänhet, dvs. de statliga garantier som finns i projektet så att ingen skall behöva bära ansvaret för de konkreta riskerna för projektet oavsett kostnaderna. Det är naturligtvis detta som är något av huvudfrågan i dagsläget. Jag har med stort intresse tagit del av utskottsbetänkandet. Jag måste tyvärr konstatera att sällan har jag sett så mycket förutfattade meningar som avskrivs med hänvisning till ett avtal som träffades 1991. Utskottsmajoriteten för ingen argumentation. Attityden i betänkandet är: "Här är besluten fattade. Vad är det ni bråkar om?" Betänkandet tillför inget i sak. Här är det den gamla devisen som gäller: "Här diskuterar vi inte. Här voterar vi." Det är synd. Beslutet innebär att efterhand som projektet förverkligas kommer många att få kalla fötter - om det förverkligas. Ekonomin är mycket ofullständigt utredd. De senaste dagarna har det kommit ytterligare bevis på detta. För dem i kammaren som inte är helt uppdaterade vill jag nämna att den danska ekonomiministern i ett tidigt skede har avsagt sig det ekonomiska ansvaret för projektet. Det är rätt ovanligt - för att uttrycka det hela försiktigt - att en regeringsledamot säger att han inte kan ta ansvar för något när han sitter i den ansvariga regeringen. Den danska ekonomiministern var naturligtvis i förväg informerad om den mycket hårda kritik som skulle komma mot det sätt som projektet har behandlats i tidigare skeden. Jag antar att detta var situationen. I slutet av förra veckan kom det danska riksrevisionsverkets mycket ampra skrivelse. Enligt uppgift skall skrivelsen diskuteras i det danska folketinget på fredag. I stort sett sågas projektet och kalkylerna från ekonomisk synpunkt. Det finns två huvudinvändningar som det kan finnas anledning att nämna här. Det finns flera, men jag konstaterar att i kapitel åtta redogörs för utvecklingen av realräntan under tidsperioden 1984 1993. Realräntan har under de senaste tio åren varit 7,04 %, beräknat som den genomsnittliga effektiva obligationsräntan, och 6,32 % beräknat som räntan på den femåriga statsobligationen. Alla som är bevandrade i det här ärendet vet att det är inte den kalkylen som gäller i det här fallet. För att få kalkylen att gå ihop har realräntekravet sänkts och amorteringstiden förlängts. Det har varit det sätt som fördyringarna under projektets gång har hanterats på för att få kalkylen att gå ihop. Alltså är realräntan nu Men det spelar ju ingen roll, därför att det finns både hängslen och livrem i projektet, dvs. skattebetalarna får betala om man inte kan klara lönsamheten. Sedan finns det en ventil till, för säkerhets skull - det är väl dubbla hängslen - och det är att man alltid kan variera trafiken och trafikflödena. Det betyder att man bakvägen tar tillbaka en del av det man har sagt är en viktig fråga i miljöprövningen, dvs. att trafiken inte får förstöra miljön i den här regionen. Men genom att man inte har kontroll på ekonomin och har tillåtit att konsortiet skall bestämma hur mycket trafik som skall flöda över en byggd bro, har man fullständigt eroderat grunden för miljöprövningen. Jag vet inte om man kan hitta den här typen av ärenden någon annanstans i statlig förvaltning och i samarbete mellan länder, men jag har aldrig träffat på ett ärende som har hanterats på det här sättet. Själva upprinnelsen är det sätt på vilket avtalet slöts 1991 - det genomsyrar hela betänkandet. Det är det som har tillåtits vara låsande för all diskussion därefter, så också i majoritetens skrivning i detta utskottsbetänkande. Jag vet inte vad man skall göra för att få en seriös debatt om sakfrågorna i det här ärendet - jag erkänner det; jag har försökt. De som en gång har bestämt sig för att det här avtalet skall gälla och den här bron skall byggas tycks inte vara mottagliga för sakargument. Vi får se om den här debatten, fru talman, kommer att utgöra något undantag i det fallet. Avslutningsvis kan jag alltså konstatera att låsningarna i den här frågan tycks ha gjorts i första hand uppifrån. Trots att väldigt många människor är mot det här projektet har avtalet mellan staterna, som är folkrättsligt bindande, skapat låsningen. De partier som står på ja-sidan har uppifrån låst sina uppfattningar i ett tidigt skede, fastän många i den här kammaren har talat mot sina partier. Jag konstaterar vidare att det i det här fallet inte har varit något hymlande, utan man har klart konstaterat att betong går före miljö, före försiktighetsprinciper och före principen att förorenaren skall betala. Det som vi i andra högtidliga sammanhang talar om i miljöpolitiken gäller alltså inte på det här området. Detta gör att det är enkelt för mig att nu yrka bifall till reservation nr 1 om Öresundsförbindelsens genomförande och reservation nr 2 om den ekonomiska prövningen. Fru talman! Jag tycker att Sveriges riksdag och regering borde lyssna på den danska riksrevisionens kritik mot de ekonomiska beräkningarna kring Öresundsbroprojektet. Precis som Centern vid flerfaldiga tillfällen har understrukit, vilar broprojektets ekonomiska kalkyler på ohållbar grund. Med nuvarande realränta kommer statsgarantin att lösas ut, vilket kostar skattebetalarna mångmiljardbelopp. Trafikmängdsberäkningarna blir därmed lika löst grundade, och därmed riskerar miljön att få ta belastningen av en ökande trafik. Det är oförklarligt att regeringen vägrar att inse detta, särskilt i en tid när finansministern försöker göra sig hörd genom diverse skattehöjningar för att sanera statens finanser. Det här handlar om statens finanser i framtiden. Jag yrkar bifall till reservationerna.

Fru talman! Trafikutskottets betänkande skulle egentligen handla om kapitalgarantin till Svedab, men i och med att behandlingen av en hel massa motioner från den allmänna motionstiden 1992/93 har uppskjutits måste vi nu diskutera helheten, som Olof Johansson var inne på. Det får inte vara så att man vid behandlingen av motioner som väcktes för två år sedan skjuter in en annan del, så att helheten inte skall diskuteras. Vi har alltså hamnat i en märklig situation. Det är också konstigt att utskottsbetänkandet kan tolkas så att man inte kan hålla detta avtal. På sidan 4 Öresundsförbindelsen skall enligt avtalet göras med hänsyn till vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt så att skadliga verkningar på miljön förebyggs." Om man då tittar både på miljön och på den ekonomiska grunden för detta beslut måste man säga att avtalet inte kan hållas. Jag har också läst Danmarks statsrevisorers uttalande, som jag fick i går. Det är på 52 sidor. De gör ned projektet totalt, som Olof Johansson sade. När avtalet slöts beräknades räntekostnaden för hela projektet till 4 %, men revisorerna talar om 6-7 %. I utskottsbetänkandet står det att kostnaderna skall vara betalda på 30 år, men här talas det om 40 år. Man handskas alltså med den här frågan på ett märkligt sätt. När projektet kom till sades det att privata ekonomiska intressen skulle vara med och finansiera det. Nu kan det konstateras att inga privata intressen vill vara med om finansieringen. På det viset kan projektet sägas vara totalt dött. Vissa skulle nog tycka att det vore bra att ha privata intressen med, när staten går in som garant. Svenska och danska folket skall stå som garanter för detta projekt. Det är vad som kommer att hända när garantin skall utlösas. Trafikutskottet besökte Rail-Forum, och dess ordförande Curt Nicolin ville göra en vadslagning med utskottets ledamöter. Om jag hade varit broförespråkare hade jag antagit vadet. Curt Nicolin föreslog att vi skulle slå vad om 100 kr om att räntekostnaden skulle överskrida byggkostnaden. Ingen av de ja-förespråkare som var med ville anta detta vad. Det bevisar ju att de som är ja-förespråkare faktiskt tror att detta kommer att ske. Och vilken kostnad blir det då? Om man läser vidare i utskottstexten finner man något som är märkligt på sidan 12: "Enligt vad utskottet erfarit beräknar regeringen att Öresundsförbindelsens ekonomiska förutsättningar är stabila." Det låter som om man talar om en patient som ligger i koma på ett lasarett, när man säger att läget är stabilt men att han kan dö när som helst. Detta projekt borde gå den vägen att det aldrig kommer till stånd. Sedan kommer frågan: Vem skall trafikera denna bro? Den störste åkeriägaren i Skåne säger själv att han icke kommer att trafikera bron. Jag har en minnesbild av en broförespråkare som sade att man nu skulle kunna köra lastbil rätt över denna bro. Åkeriägaren tyckte att det var konstigt att politikerna inte kan kartan. Han sade att de aldrig kommer att köra rakt västerut och låta chaufförerna ligga och sova utanför Köpenhamn. De som kör från Mellansverige ut mot Europas marknader kan sova på färjorna, och därmed vinner de kanske ett halvt dygn. Europa pågår en stor diskussion om transporter av farligt gods. Det kommer troligtvis aldrig att inträffa att man kör farligt gods genom två så stora städer som Malmö och Köpenhamn. Det innebär att farligt gods som transporteras från Europa och uppåt eller från Sverige ner till Europa måste växlas om, och det kommer fortsättningsvis att transporteras på färjor. Lastbilar kommer troligtvis inte att tillåtas trafikera bron, på grund av olycksfallsrisken. Vad händer om det sker en stor olycka? Allt det här talar för att det blir privatbilister eller snabbtåg mellan Malmö och Köpenhamn som kommer att trafikera bron. Det är helt fantastiskt: Vi bygger en bro till en ö för kanske 30 miljarder kronor, och svenska folket skall vara med och finansiera den. Vi ser inte någon som helst samhällsnytta med det. Företagarna kommer att utnyttja bron dåligt. Ändå håller man fast vid att det inte behöver göras någon ordentlig ekonomisk prövning. Vi talar mycket om miljöförstöringen i Östersjön och dess närhet, och hur skall länderna runt Östersjön uppfatta signalen att vi bygger en bro här? Man vet i dag att man inte klarar kravet på att slam inte får röras upp när muddringsverksamheten kommer i gång - det talar också de danska revisorerna om. Man vet också att laxen i Östersjön har svårt att fortplanta sig. Vad kommer att hända? Får vi ett stort, dött innanhav? Fru talman! Med det här jag har tagit upp det som jag tycker är väsentligt - att man borde ompröva beslutet. I och med att man direkt kan säga att det som nu har framkommit innebär att avtalet inte kan hålla borde det inte vara någon större katastrof att man omförhandlar det och låter bron bli ett minnesmärke över en betongpolitik som aldrig kom till stånd. Det skulle glädja många, tror jag. Med detta, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2 till detta betänkande.

Fru talman! Precis innan dagens sammanträde började fick jag höra att det var bra om folk höll sig till sak och att man kunde ha överseende med mig om jag inte höll mig till sak, eftersom jag är ung. Från min nya position skulle jag då vilja säga att jag skulle ha tyckt att det var väldigt glädjande om man hade just hållit sig till sak i det här ärendet. Jag är förundrad över hur långt man har lyckats driva den här brofrågan. Projektet har dömts ut så många gånger och av så många personer som verkligen har tyngd att det inte alls vore konstigt om man - om inte annat så åtminstone i ödmjukhetens namn - omprövade beslutet. Jag undrar om det är prestige som ligger bakom att man inte gör det. Jag tror inte att den gissningen är helt felaktig. Att bron skulle vara det bästa förslaget kan jag inte godta, och det kan inte heller Miljöförbundet, Sjöfolksförbundet och många, många fler. Det finns en bred opinion mot bron, och det är inte ett utslag av noja eller av bilhat från vår sida. Stockholms Handelskammare har beskyllt miljörörelsen för att vara en flummig bilhatarklubb som inte håller sig till sak. Därför vill jag här hänvisa till Koncessionsnämndens tre skäl för att avslå konsortiets ansökan. Men för att klargöra vad det är som får mig att säga nej till bron måste jag först och främst säga att anledningen är att det helt enkelt är fel tänkande. Vi som är aktiva, kunniga och engagerade i miljöfrågor vet att motorvägar och lättnader för bilismen inte minskar den, utan tvärtom. Redan Henry Ford på sin tid sade att med varje meter motorväg man bygger banar man väg för ytterligare bilar. Inom parentes sagt är det någonting som dagens bilindustri glatt hakar på. Det här fick vi i utskottet påpekat för oss av Mr. Keith Smith, en företrädare för labourpartiet som var här och besökte oss. I hans land har det just kommit ut en rapport som klart visar att massbilismen är ohållbar, olönsam och ett direkt hot mot vår miljö och vår välfärd. Massbilismen kommer aldrig att vara miljömässigt hållbar. Sveriges nationalrapport om klimatförändringar från Miljö och naturresursdepartementet från september i år visar klart att bilismen är en av de största bidragande orsakerna till utsläppen av koldioxid, som är den viktigaste växthusgasen, eftersom utsläppen är så pass kraftiga. Det vore ju bra om naturen kunde anpassa sig till massbilismen, men så är det inte - det vet vi alla. Med tanke på att Sverige nu kommer med i den inre marknaden och att EU själv i sin senaste utredning, European Task for Support of Environment, har slagit fast att den inre marknadens transportsystem kommer att vara en mycket tung och allvarlig belastning finns det goda massbilismskäl att sätta sig emot ett brobygge. Jag uppmanar samtliga riksdagsledamöter och regeringen till absolut nytänkande, progressivitet och ledningsförmåga på området. Det är ingen naturlag att bilismen skall öka - det kan vi påverka. Bilismens verkliga samhällskostnader redovisas inte ordentligt. Folkhälsan försämras t.ex. genom ökad benägenhet för utveckling av atopisk sensibilisering, vilket är ett mycket stort hot, även om de flesta inte verkar ha insett det. Det visar att samhällskostnaderna för bilismen är bra mycket högre än vad vi har kunnat redovisa i dag. Det pågår omfattande forskning på det här området, bl.a. inom landstingen men även internationellt. Globalt sett är alltså massbilismen ett hot och därmed också lokalt och regionalt. Det är ett etablerat faktum att växthuseffekt, skogsdöd, övergödning och försurning är fruktansvärt allvarliga hot för hela vår jord. Kanske tycker man att talet om globalt tänkande och miljö är litet flummigt. Låt mig då i stället hänvisa till det Sverige direkt arbetar med. Sverige arbetar ju aktivt med Östersjöfrågor, men med vilken rätt kan Sverige vara ett föredöme för öststaterna när somliga här är beredda att direkt döma Östersjön, som är ett gemensamt hav och ett lån av framtida generationer, till döden? Bara för att man myglar och förskönar detta är det inte mindre av ett miljömord. I dag är över en tredjedel av Östersjöns botten död. Det är klart att man kan skylla på gamla miljösynder som PCB och DDT, men vi vet att i dag och i framtiden är det bilismen som tillsammans med jordbruket är det största hotet. Tyvärr är det bara att konstatera att Östersjön aldrig någonsin kommer att bli helt återställd. Men vi kan åtminstone se till att det inte blir värre. Vi kan hindra att Östersjön blir en stinkande, död, rutten pöl. Det är på det sättet jag förslår att de flesta här inne skall arbeta: konstruktivt i stället för destruktivt. Att bygga en bro innebär dålig lön för det arbete som trots allt genomförs och dålig avkastning på de resurser som Sverige har satsat på att arbeta för Östersjön. Ett sådant agerande är inte trovärdigt. Tittar man på EU:s skrivningar om sustainable mobility kan man få intrycket att framtiden ser väldigt ljus ut. Det gör den på papperet. Men problemet är att exempelvis Öresundsbron är en del av de planer som EU har på 12 000 km nya motorvägar i Europa. Och det är inte bara i Skandinavien som vi har problem med nya motorleder, påhejade av EU.

Fru talman! Onsdagen den 12 juni 1991 fattade riksdagen sitt beslut om att godkänna avtalet mellan Sverige och Danmark om att gemensamt bygga en kombinerad järnvägs och vägförbindelse över Öresund. Avtalet är, som sagts, folkrättsligt bindande. 1991. Jag skall inte tala om för Olof Johansson vilka partier som ingick i den regeringen. Det tror jag nog att han vet. Röstsiffrorna i riksdagen var 229 ja och 85 nej. Det är alltså inte det som dagens ärende handlar om. Olof Johansson talar om att folk var förskrämda. Jag tycker att det faktum att 229 riksdagsmän röstade ja inte tyder på att de var förskrämda. Det fanns således en rejäl majoritet i den här riksdagen för detta avtal. Det fanns emellertid en förutsättning, och det var att det skulle göras en noggrann miljöprövning av förbindelsen. Samma regering har prövat projektet i enlighet med två lagar - naturresurslagen och vattenlagen. Den 16 juni beslutade regeringen att godkänna konsortiets förslag. Det innebär att regeringen ansåg att projektet klarar högt ställda miljökrav. Härvid har bl.a. frågan om vattengenomströmningen till Östersjön, den s.k. nolllösningen, ägnats mycket stor uppmärksamhet. Det är alltså inte det som dagens ärende handlar om. Än en gång vill jag säga till Olof Johansson att den regering som han ingick i faktiskt har prövat det här och funnit att miljöfrågorna går att lösa på ett bra sätt. Om Olof Johansson inte har förtroende för oss, borde han väl ändå ha haft det för den regering som han ingick i under flera år. Elisa Abascal Reyes från Miljöpartiet säger att vi som är miljömedvetna säger nej. Väldigt många, både myndigheter och personer, som jag uppfattar som kunniga i miljöfrågor har trots allt sagt ja. Dessutom har regeringen därefter gjort en prövning och funnit att man kan säga ja av miljöskäl. Jag tycker att det är litet förmätet att tala om att de som är miljömedvetna säger nej. Det finns många, många som också säger ja. Till Karl-Erik Persson vill jag säga att skälet för att vi skulle vänta med behandlingen av dessa motioner känner Karl-Erik Persson själv till, eftersom han ingick i trafikutskottet redan då. Vi ville avvakta miljöprövningen från regeringen. När miljöprövningen nu är gjord och ett beslut är fattat finns det anledning att avskriva dessa motioner. Fru talman! Ingen fråga har diskuterats, prövats och utretts så som frågan om den fasta förbindelsen över Öresund. I mer än 100 år har diskussioner pågått och förslag presenterats. Redan för 44 år sedan uttalade sig riksdagen för första gången för en fast förbindelse över Öresund. Efter regeringens prövning och godkännande enligt naturresurslagen och vattenlagen borde allt vara klart, men det fattas tyvärr ytterligare en fråga. En del kallar det för en teknikalitet. Det gäller att säkra det egna kapitalet i SVEDAB under de första åren. Detta bör det svenska Ban och vägverket bemyndigas att göra. Det handlar alltså inte om några utökade totala ekonomiska utfästelser från statens sida, utan kapitaltäckningsgaranti erfordras av redovisningsmässiga skäl. Det är det som dagens ärende handlar om. Olof Johansson talade här om att man får kalla fötter. Man kan fundera över hans egna kalla fötter. Han valde att avgå vid en tidpunkt då han inte kunde befara att fälla en borgerlig regering. Det gäller att ha kalla fötter på beställning. Dagens betänkande behandlar också, som jag sade tidigare, ett antal gamla motioner - om man får lov att säga så. Det gäller motioner som man har avvaktat med beroende på det regeringsbeslut som jag tidigare hänvisade till. Det beslutet fattades i juni i år. Det skedde visserligen med stor vånda och medförde vissa konsekvenser, men regeringen uppfattade ändå att miljöförutsättningarna var klart godkända. Jag tycker att det nu finns skäl att behandla och avslå dessa motioner. Jag yrkar på att riksdagen skall göra det. Låt mig också för säkerhets skull konstatera att riksdagen redan har fattat beslut om att regering och riksdag skall följa det här ärendet genom årliga rapporter där det redovisas hur projektet faktiskt fortskrider. Härigenom får vi möjligheter att följa upp, inte minst, de ekonomiska faktorerna. Låt mig emellertid, inte minst därför att motståndarna alltid och i all oändlighet tar upp och påtalar det som de anser vara negativt med förbindelsen, ta upp ett antal skäl till varför jag är positiv. Jag tror också att detta är skälen till att riksdagen med stor majoritet har sagt ja till Öresundsförbindelsen. Innan dess måste jag emellertid säga några saker. Som jag sade tidigare till Olof Johansson har det funnits en rejäl majoritet i riksdagen för förslaget. Eftersom Elisa Abascal Reyes och Miljöpartiet tillåter sig mycket stora överdrifter och hemska ord som jag inte skulle vilja ta i min mun om bl.a. misstänksamhet, tänker jag överdriva litet åt det positiva hållet. Det kan ju vara tillåtet efter den salva som Elisa Abascal Reyes avlossade här. Beträffande den danska rapporten om ekonomin vill jag säga att det självklart finns - det tycker jag att man skall vara ärlig nog att säga - osäkerheter i ett sådant stort projekt. Det vore konstigt annars. Det skulle vara konstigt om exakta fakta skulle föreligga i alla avseenden. Vi kan ta trafikflödet som exempel. Det är naturligtvis inte möjligt att tala om exakt hur många bilar som kommer att passera den här bron. Persson m.fl. som är så duktiga kan ju redan nu tala om hur många bilar det rör sig om så att vi också får veta. Ni vet det förmodligen redan. Jag tycker att det finns skäl att vara litet ödmjuk och säga att det kan finnas variationer både uppåt och nedåt som kan påverka ekonomin. Dessa fakta får vi inte innan bron står klar och vi får möjligheter att bedöma hur attraktiv den är. För min del är jag säker på att den kommer att vara attraktiv. Karl-Erik Persson åberopar en negativ åkare. Jag skulle kunna åberopa många positiva åkare och många positiva företag, inte minst i min egen hemstad, som tror att det här skall bli ett lyft för regionen. Det finns således både positiva och negativa effekter, och det tycker jag att man skall inse. Jag avser nu att ta upp några positiva argument för förbindelsen. Det gäller en kombinerad väg och järnvägsförbindelse som kommer att knyta ihop Skåne och Själland. Det kommer att göra denna region stark och utvecklingsbar. Det kommer att innebära att vi på linjen Lund-Malmö-Köpenhamn-Roskilde bl.a. kommer att få världens största universitet. Det kommer att betyda mycket stora möjligheter till utbildning och forskning. På sjukvårdens och medicinteknikens område kommer det att bli ett styrkebälte med fyra universitetssjukhus och betydande kunskaper och utveckling när det gäller hälso och sjukvården. Dessa knyts ihop med den fasta förbindelsen. Det kommer att öppna nya möjligheter för kulturellt utbyte mellan Skåne och Själland och mellan Sverige och Danmark i övrigt. Den nya förbindelsen kommer att få stor betydelse för infrastrukturen, den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen även långt borta från brofästen och tunnelöppningar. Även under byggnadstiden kommer det att betyda ett ganska stort tillskott av värdefulla, meningsfulla och riktiga arbetstillfällen. Det gäller en förbindelse som till sin utformning kommer att bli en sevärdhet i Norden. Efter mina kontakter med konsortiet i går kan jag berätta att det finns ett utomordentligt stort intresse internationellt för det arbete som nu pågår. Jag anser att denna förbindelse kommer att bli ett viktigt inslag för att stärka vår region. Jag är själv skåning. Det är det väl ingen som tvivlar på. Det här gäller i vårt land men framför allt i det nya Europa. Starka regioner är en nödvändighet för framtiden. Jag är förmäten nog att tro att Öresundsregionen har förutsättningar att bli den starkaste regionen i Bron har alla möjligheter att stärka kollektiv och tågtrafiken i såväl Skåne som Själland. Pendlingsmöjligheterna ökar. En ny arbetsmarknad öppnar sig. Men också nationellt menar jag att denna förbindelse verkligen ger tågtrafiken en chans. Till sist villl jag säga att förbindelsen blir en länk mellan Skandinavien, Danmark och övriga Europa. Fru talman! Med denna korta redovisning vill jag påpeka att de positiva effekterna av Öresundsförbindelsen är betydande. Jag vill också konstatera att dagens ärende egentligen gäller en kapitaltäckningsgaranti för Svedab.

Fru talman! Det var roligt att äntligen få höra en broanhängare tala fritt ur hjärtat. De har inte varit så många i den här talarstolen. Här har det som sagt mera voterats än diskuterats. Problemet är att man först voterade och därefter prövade om detta var förenligt med miljön. Vi behöver inte ta upp den gamla debatten, men denna anrättning kryddades dessutom med att Georg Andersson, på den tiden då han var kommunikationsminister, sade till sin danske kollega att tillståndsprövningen i Sverige mer var en formalitet än en realitet. Detta uttalande finns för säkerhets skull dokumenterat i protokoll. Detta sades alltså innan tillståndslagstiftningen i Sverige hade börjat tillämpas på det här ärendet. Det gäller vattenlagen och naturresurslagen. På det sättet låser man ett projekt. Det är klart att det är svårt att efteråt erkänna att man hade fel. Det är problemet, Bo Nilsson. När man beter sig på det här sättet kan man inte ha fel sedan. I så fall måste man erkänna att man har gjort ett grundläggande fel i själva handläggningen av ärendet som strider mot intentionerna i den svenska miljölagstiftningen. Jag skall också ta upp ekonomin. Det är mycket anmärkningsvärt att ett projekt är försett med så många garantier. Om man vore så säker på framgången skulle man naturligtvis inte begära några garantier över huvud taget, men det gör man i alla sammanhang. Det är svårt att hitta några svenska projekt där man är klar över exakt hur man skall göra och hur allting skall byggas utan att kalkylerna är klara. Vad kommer t.ex. hela landanläggningen i Sverige att kosta? Vem skall betala? Citytunneln och förändringar i miljön är absolut nödvändiga när tågsättens antal två eller tredubblas genom Malmö. Jag har själv varit nere och lyssnat på de människor som bor där. Jag förstår dem som har svårt att inse varför just de skall drabbas av den här trafiken. Varför skall det gå miljöfarlig trafik rakt igenom en tätort, som Karl-Erik Persson undrade? Det är inte acceptabelt. Jag konstaterar avslutningsvis att utskottet på sidan 12 skriver att riksdagen skall ha möjlighet att följa hur olika ekonomiska faktorer utvecklas. Det är detta vi ber om här. Varför beaktar man då inte vad danskarna säger i ett nytt material som är förödande för hela projektets framtid?
Fru talman! Jag skall bara ge några korta kommentarer till Olof Johanssons påståenden. Han säger att ärendet har hanterats i fel ordning, att man voterar först och prövar miljön sedan. Jag vill tala om för Olof Johansson att jag skulle vara den förste som sade nej till det här projektet om det hade konstaterats att miljöfrågorna inte skulle kunna lösas på ett tillfredsställande sätt. Nu har man prövat detta. Den regering som Olof Johansson ingick i under flera år har sagt att man kan lösa miljöfrågorna på ett bra sätt. Då tycker jag inte att Olof Johansson kan säga att det här ärendet har hanterats i fel ordning. Jag står här och är ärlig och säger att jag skulle vara den första som skulle rösta nej till det här projektet om inte miljöfrågorna hade klarats av. När det gäller ekonomin kan man självfallet inte jämföra detta projekt med många andra projekt. Det här är ett unikt projekt. Det är ett projekt som skall förbinda två länder. Om man skall klara av detta måste det självfallet finnas statliga garantier. Men på sikt skall projektet kunna finansieras med de avgifter som kommer in ifrån förbindelsen när den väl står färdig och trafiken kan gå på den. Därför är det mycket svårt att jämföra detta projekt med ett vanligt brobygge i t.ex. Sverige. Då är det visserligen lika osäkert med ekonomin, men samtidigt garanterar Vägverket och därmed också staten ekonomin i sådana projekt. Jag tycker att det här projektet är unikt. Det går inte att jämföra med andra. Jag tycker att man skall vara ärlig och säga att det finns en osäkerhet, men på lång sikt kommer projektet med nästan hundraprocentig säkerhet att gå ihop. Frågan är bara om det kommer att ta 35 år eller 40 år. Hur många år det kommer att ta kan vi icke bedöma med hundraprocentig säkerhet.
Fru talman! Jag tycker att Bo Nilsson på ett ganska förtjänstfullt sätt bevisar just det som jag sade. Han tycker att det är normalt att först fatta ett folkrättsligt bindande beslut och förhandla fram ett avtal och sedan behandla miljöprövningen med de låsningar som avtalet innebär. I den regering som jag tillhörde noterade jag att låsningarna var för stora för att man över huvud taget i grunden skulle kunna pröva projektet färdigt. Därför lämnade jag regeringen. Jag tar inte ansvar för någonting som jag inte får fullfölja. Det är just denna felaktiga tidsordning som har medfört att man har hamnat i en diskussion där man till varje pris måste försvara det som man har gjort i stället för att diskutera öppet. I annat fall vore det en självklarhet att man nu tog till sig det danska riksrevisionsverkets rapport. Riksdagen har gång på gång utlovats årliga rapporter om den ekonomiska utvecklingen av projektet. Vi har fått en rapport - låt vara att den kommer från ett annat land. Men den skall inte beaktas. Vi skall inte dra några slutsatser om realränteutvecklingen, om osäkerheter, om fördyringar i landanläggningar på den danska sidan, om kust-till-kust-anläggningen och om de oförklarligt senfärdiga kalkylerna på den svenska sidan; man får pressa fram information om vad det kostar att få trafikflödena att fungera. Förslaget om Citytunneln hade inte kommit fram om inte Centern i regeringen hade lyckats lyfta fram den frågan. Ingen har hittills anmält sig frivilligt för att finansiera den. Det handlar om 4 miljarder. Brukar vi i den här församlingen hantera poster på 4 miljarder på det här sättet? Brukar vi först besluta och därefter ta konsekvenserna oavsett vilka de blir? Jag tycker att Bo Nilsson på ett utmärkt sätt har visat vilken felaktig tågordning som har gällt för detta broprojekt. Till sist vill jag säga att det är bra att vi är överens om att det finns osäkerheter. Men varför i all världen skall skattebetalarna stå för dessa osäkerheter? Det finns opiononsundersökningar som visar att majoriteten av skattebetalarna inte vill ha detta broprojekt. Varför skall inte de som vill ha det betala?
Fru talman! Jag hoppas inte att jag sade att detta är en normal handläggning. Jag vet nämligen inte vad som är normalt i sådana här sammanhang. Jag anser att projektet är unikt. Däremot var det riktigt att redan när avtalet behandlades säga ifrån att förbindelsen inte skulle byggas om miljöfrågorna inte skulle gå att lösa. Då skulle avtalet inte gälla. Det tyckte jag var ett sätt att garantera miljön. Jag tycker också att Olof Johanssons regering har ett stort ansvar. Man har sagt att man på ett mycket bra sätt kan klara av miljöfrågorna. Efter all den prövning som har skett tror jag faktiskt att problemen går att lösa. Olof Johansson undrade varför vi inte tar till oss den danska rapporten. Självfallet tar vi den rapporten på allvar. Vi följer den ekonomiska utvecklingen när det gäller denna fråga i regeringen och i vår riksdagsgrupp. Vi nonchalerar inte någon rapport. Självfallet skall vi följa detta ärende mycket noggrant både i partiet i regeringen och i partiet här i riksdagen.

Talet om riskerna för skattebetalarna tycker jag är ett riktigt dåligt argument. Vi säger gång på gång att den här förbindelsen skall finansieras genom avgifter. Att då gång på gång komma dragande med detta argument är på gränsen till oärligt.
Fru talman! Bo Nilsson säger att ekonomin inte är ett så stort problem, eftersom det i avtalet står att det skulle vara ekonomiskt försvarbart. Det verkar det vara, enligt Bo Nilsson i alla fall. Man kan säga att det är tur att det är ett långt tidsperspektiv på minst 30-40 år. Varken Bo Nilsson eller jag kan, såvitt jag förstår, vara med och försvara detta och ställas till ansvar för det. Det kan ju vara glädjande för kommande generationer i alla fall. Sedan sägs det att vi skall följa broprojektet. Ja, det är ju jättebra. Men, Bo Nilsson, om nu bron är byggd, miljöförstöringen har kommit till stånd och ekonomin går åt skogen, skall vi då putta bron i bäcken? Jag tror faktiskt att om bron är byggd så är den byggd. Då får vi stå för konsekvenserna. Jag tror faktiskt inte att man kommer att riva bron. Vad skulle då hända? Är bron byggd så är den. Då får vi ta konsekvenserna, som jag sade. Det är därför jag tycker att den danska rapporten, som vi kan ta del av, borde genomlysa detta på ett annat sätt. Man skulle kunna se över de ekonomiska konsekvenserna igen. Här talar man om 1990 års penningvärde. Var befinner vi oss nu? Hela tiden förskjuter vi detta och det kommer att bli dyrare. Vi vet inte dag vad räntekostnaden kommer att innebära. Men man säger i alla fall att den kommer att ligga på 6-7 % jämfört med 4 % som det var när man började räkna på detta. Det kommer hela tiden att bli ytterligare kostnader. Det är klart att det till syvende och sist blir skattebetalarna som får betala detta. Man kan inte öka på kostnaderna för dem som skall trafikera bron, så att ingen åker över den. Då blir det ju definitivt omöjligt att få in några pengar över huvud taget. Jag vill gå tillbaka litet grand till detta med farligt gods. Jag tror att det i framtiden aldrig kommer att tillåtas att det körs farligt gods på bron, vare sig det gäller lastbilar eller tåg. Då har vi återigen ställt till med problem som vi inte kan lösa. Var skall man t.ex. växla om när man kommer med farligt gods på tåg? Skall det växlas om i Malmö eller någon annanstans och tas via färja? Detta är också ett problem som man kommer att ställas inför.
Fru talman! Karl-Erik Persson sade att jag inte tycker att det är stora problem i ekonomin. Jag tycker att detta är ett jättestort projekt. Jag tycker att det är viktigt att man är ödmjuk inför detta och att man skall ta detta med ekonomin på allvar. Det är så självklart så det behöver inte sägas. Jag tycker att det är inte ett stort problem men en stor fråga. Den skall vi naturligtvis följa med stor nogsamhet. När det gäller ekonomin kritiserar Karl-Erik Persson det antal år som skall användas osv. Men hur skulle Karl-Erik Persson klara av att göra bedömningar om ekonomin på ett annat sätt än detta? Om finanseringen skall ske via avgifter, måste man räkna med att det tar ett antal år innan intäkterna täcker kostnaderna. Jag kan inte finna något annat sätt att klara detta. Men Karl-Erik Persson kanske är klokare än jag, så han kan kanske komma med ett förslag. Karl-Erik Persson sade att när bron sedan är byggd, så står vi där. I och för sig är detta en sanning. Det kan jag inte förneka. Men det är precis därför som vi har gjort en så noggrann prövning. Vi har prövat miljökonsekvenserna efter de lagar som finns och vi har prövat ekonomin. Det är klart att det i alla projekt som sätts i gång finns en viss risk. Det tycker jag att man måste bjuda på. Men om vi skulle ha hundraprocentig säkerhet för allting, så vore det inte mycket som kom till stånd. Det är klart att man måste vara beredd att efter noggranna prövningar sätta i gång olika projekt i detta land. Det är ju det som utvecklar Sverige. Återigen till den danska rapporten. Ekonomin i projektet kommer att röra sig hela tiden. Det är en ständig förändring, räntor som rör sig, trafikflöden som kommer att röra sig och internationella lägen etc. som kommer att påverka. Självfallet måste man vara beredd på en viss rörlighet och förändring. Den tycker jag skall följas väldigt noggrant av denna riksdag och den regering som vi har i landet. Frågan om allvarligt gods menar jag är en fråga som egentligen inte har med bron att göra, utan det är en fråga som vi måste lösa oavsett vilket transportslag som används över Öresund eller över Östersjön till södra Europa eller till Sverige. Detta är en mycket allvarlig fråga. Men man löser den ju inte genom att inte bygga någon bro, för vi har ju ändå farligt gods att hantera. Det är allvarligt, och det måste vi försöka att lösa på bästa sätt. Men det har ju inte att göra med om man bygger bron eller inte.
Fru talman! Vem av oss som är klokast tycker jag att vi skall låta andra bedöma. Det kanske vi får olika svar på beroende på vem vi frågar. Bo Nilsson kommer tillbaka till att vi inte kan se resultatet förrän bron är byggd. Det är riktigt. Om någon över huvud taget kommer att trafikera bron beror ju på vilka avgifter man sätter för dem som skall trafikera den. Det är ju detta som blir problem. Sätter man avgifterna för högt, kommer ingen att vilja trafikera den. Då står vi där med kostnaderna i alla fall. Sätter man avgifterna för lågt, kommer vi ju att få de miljöförstöringar som man säger att man inte vill ha i dessa områden. Hur man än vänder på detta så blir det fel. Det är därför som jag tycker att man inte skall bygga en bro mellan Malmö och Köpenhamn. Jag har i stället förespråkat att man bygger en tunnel för järnvägen. Framför allt skulle man då komma undan detta, som jag hela tiden har talat om, med farligt gods som är ett problem. Såvitt jag förstår vill SJ ha en tunnel - inte mellan Malmö och Köpenhamn - för att komma till rätta med transporter av farligt gods. Vi kan inte komma ifrån att en tunnel skulle vara mycket bättre. Det är ju för att undvika transporter av farligt gods genom stora städer som man i dag bygger förbifarter utanför de stora städerna. Det har varit en av anledningarna till de trafiksatsningar som har gjorts. I det här fallet skall man inte göra detta. Det tycker jag är märkligt.
Fru talman! Mycket kort till Karl-Erik Persson, som i slutet av sin replik sade att han inte tycker att man skall bygga en bro, vill jag säga att det är väl just på detta som hela debatten borde fokuseras. Denna riksdag har med stor majoritet röstat för att man skall bygga en kombinerad förbindelse. Regeringen har sedan prövat miljöfrågorna och kommit fram till att de går att hantera. Därför tycker vi att man skall bygga den förbindelse som denna riksdag faktiskt har beslutat om. Frågan om tunneln är prövad. Det är bara att erkänna att det inte går att klara finansieringen av en tunnel, annars hade jag också tyckt att det skulle varit ett intressant förslag. Men nu är det på detta vis, och det är något som vi bara har att rätta oss efter. När det gäller det farliga godset håller jag med om att det är ett stort och allvarligt problem som måste lösas, och det oavsett om det är en fast förbindelse eller inte. Den diskussionen tycker jag att vi kan fortsätta.
Fru talman! Bo Nilsson säger att jag tar ord i min mun som han aldrig skulle använda och att jag kör med starka överdrifter. Det tycker inte jag att jag gör. Om man ser på de ekonomiska kalkylerna märker man att redogörelsen för skillnader i uppskattad anläggningskostnad är otydlig. Underlag för prognostiserad trafik saknas, som Bo Nilsson själv påpekade. Någon kalkyl över anslutningarna redovisas inte. Redovisningen av finansieringen är otydlig. Någon känslighetsanalys redovisas inte. Bo Nilsson säger att denna fråga har manglats väldigt länge. Det är ett uttalande som får mig att reagera på två sätt. Först och främst: Varför har det då inte blivit ordentligt gjort? Andra frågan: Är det inte dags att börja med litet nytänkande i så fall? Är det inte dags att börja tillämpa nya lösningar? Samhällsutvecklingen går faktiskt i en rasande takt. De miljökatastrofer som vi kan stå inför är inga överdrifter. De är verkliga hot. De behöver inte inträffa. Men de är verkliga hot och inga överdrifter. Det vanliga politikersnacket som de flesta nu kör med här är väl hedervärt och bra. Jag kritiserar inte detta. Men jag tycker inte att man heller skall kritisera någon som pratar annorlunda, för det finns väldigt många som uppskattar det. Att det skulle vara förmätet att säga att vi är många aktiva och engagerade som säger nej. Det är jämförelsevis en klar majoritet på folkrörelsenivå som har engagerat sig mot bron, bl.a. inom Bo Nilssons eget parti, t.ex. kvinnoförbundet, Broderskapsrörelsen och ungdomsförbundet. Därför förstår jag inte varför det skulle vara så himla förmätet att säga det. Vi rättar oss åtminstone efter myndigheter som anses kompetenta på området, t.ex. Koncessionsnämnden. Garantier är inga teknikaliteter. Det kan visst bli fråga om statlig inlösen. Att argumentet skattemedel är så dåligt förstår jag inte heller. Det sades i avtalet och det har sagts i diskussioner att bron skall bära sina kostnader. Därför tycker jag att det är bra mycket ohederligare - om vi nu skall prata om ohederlighet - med den stora risken för statlig inlösen. Om vi skippar rundsnacket, så tycker jag att det mest allvarliga är att Bo Nilsson själv säger att det inte finns någon möjlighet att beräkna hur många bilar som skulle trafikera bron. I så fall kan ju inte miljöprövningen vara gällande, eftersom vi ju inte vet hur stora utsläppen blir. I så fall kan inte den ekonomiska kalkylen vara gällande heller, eftersom vi inte vet vilket pris vi skall sätta. Det har i alla fall konstaterats att priset är mycket känsligt och har hög elasticitet. Ni kan ju inte bara bygga bron för att se vad som händer sedan. Det vore fruktansvärt naivt.
Fru talman! Jag har sagt, och det tycker jag är viktigt, att det finns en viss osäkerhet när det gäller kalkylerna och när det gäller antalet bilar som skall trafikera bron. Jag tror att alla kan ställa upp på att det inte går att med exakt säkerhet tala om hur det kommer att bli. När det gäller ekonomin vet vi att det är stor oro på penningmarknaden, vilket säkert kommer att förändras. En fråga som inte har tagits upp här är att EU kanske kan lämna förmånliga lån till detta projekt, och det finns ett intresse för det. Därmed skulle ekonomin förbättras för att nu tala om något positivt. Jag tycker att man skall visa respekt inför den här frågan. Det finns meterhöga drivor av utredningar som jag uppfattar som seriösa. Även om nu Elisa Abascal Reyes och Miljöpartiet är negativa till projektet, så tycker jag att de skall åka ner och träffa folket som jobbar med detta. Kolla alla de utredningar och fakta samt de litet lösa påståenden som finns dokumenterade beträffande projektet!Jag tror att det skulle vara mycket bra för kunskapen framöver. Det finns massor av utredningar - det kan jag lova, eftersom jag har följt det här ärendet så länge jag har suttit i riksdagen. Sedan måste jag protestera mot en sak. Elisa Abascal Reyes säger att vi reagerar mot att hon pratar annorlunda. Jag tycker inte att Elisa Abascal Reyes pratar annorlunda. Jag reagerar inte ett skvatt mot hennes sätt att prata. Men när hon tar till sådana ord som mygel och annat, tycker jag att det är obehagligt. Jag anser inte att man skall använda sådana starka ord här i kammaren. Jag tror inte att Elisa Abascal Reyes kan klara ut och stå för dessa påståenden. Till sist vill jag säga att jag har stor respekt för motståndarna. Jag är ödmjuk inför min uppgift som riksdagsman. Men det innebär ju inte att jag måste ställa mig bakom de argument som förs fram. Men jag har naturligtvis stor respekt för att vi har olika åsikter i den här frågan. En stor majoritet i riksdagen har sagt att vi skall bygga denna förbindelse, och det har jag den allra största respekt för.
Fru talman! Den kritik som har riktats mot analyserna och kalkylerna är så pass stark att det finns anledning att tala om mera än "en viss osäkerhet". Trafikflödet är det absolut avgörande, både ur miljöhänseende och ur ekonomiskt hänseende. Därför krävs det mycket goda kunskaper och ett mycket stort förutseende. Det går inte att veta precis på pricken hur många bilar det blir per dygn, det håller jag med om. Men man måste ha något på fötterna. Man har ju inte riktat kritik bara för att man tycker att det är kul. Det är inte något slags skojigt påhitt att säga nej till bron. Detta är en symbolfråga för hela den samlade miljörörelsen. Det är klart att det finns avvikare, men den samlade miljörörelsen har brofrågan som en symbol. Det är klart att EU kan skjuta till pengar, det tror jag absolut, särskilt som man redan har tillskjutit pengar via European Round Table för att skapa acceptans för bron. Det tycker jag är litet "halvmygligt", eftersom jag tycker att lobbyism är detsamma som mygel. Sedan får Bo Nilsson tycka vad han vill. Bo Nilsson säger att vi skall titta på fakta. Det är litet konstigt sagt. Vi skulle inte kritisera den här bron om vi inte hade någorlunda fakta bakom. Varför skulle vi göra det? Det är inte så att vissa människor föds med en nej-sägarstämpel i hjärnan. Vi har fakta bakom och vi har ett engagemang. Det är klart att jag inte tror att människor vill så illa som möjligt när de vill bygga en bro. Men det finns allvarliga konsekvenser som är ett klart hot. Om ingen annan tar detta på allvar, måste vi ta till kraftord för att det skall bli någonting gjort.
Fru talman! Det är ju bra att Elisa Abascal Reyes erkände att det råder osäkerhet när det gäller biltrafiken och antalet. Det är med ganska stor säkerhet som man vet storleksordningen, men det finns naturligtvis risker nedåt och möjligheter uppåt. Sedan är jag litet förvånad över Elisa Abascal Reyes resonemang om att det är litet konstigt att man skall gå till konsortiet för att få reda på fakta. Jag tycker att det är hur naturligt som helst. Det är ju det här företaget som har det mesta materialet, myndighetsprövningarna och besluten. Det är hur naturligt som helst att man går dit för att få alla de fakta som finns där. Sedan kan man också gå på andra ställen. Men för mig är det självklart att detta företag är den organisation som har det allra mesta - för att inte säga allt - av det material som finns. Det vore mycket intressant att gå dit, och jag gör det gärna tillsammans med er. Till sist sade Elisa Abascal Reyes att bron innebär ett hot mot miljön. Det är ju precis därför som det har funnits förutsättningar. Jag kan säga precis samma sak till Elisa Abascal Reyes som jag sade till Olof Johansson: Om det hade varit så, att man vid miljöprövningen hade kommit fram till att vi inte klarar miljön på ett tillfredsställande sätt, då skulle jag ha varit den förste som stod här i kammaren och sade att vi inte skall bygga denna förbindelse. Nu har myndigheterna kommit fram till att det går att genomföra projektet mycket bra. Då har jag också att rätta mig efter detta. Därför tycker jag att vi nu skall sätta i gång att bygga denna förbindelse. Jag tror att den är bra för Skåne, för landet och för kollektivtrafiken, inte minst i det område där bron skall ligga.

Fru talman! All politisk anständighet kräver att Öresundsbroprojektet omprövas. Men till vilket pris som helst skall tydligen socialdemokraternas prestigeprojekt genomföras. Med regeringens tillåtelse spelas det hasard med svenska folkets pengar. Statsskulden ökar med nästan 1 miljard varje dygn. Samtidigt predikar Göran Persson om de skarpa sparförslag som är nödvändiga för att komma till rätta med budgetunderskottet. Hur kan man då vara beredd att satsa miljarder på ett projekt som innebär att man spelar hasard både om miljön och om ekonomin och som inte ens behövs? Broprojektets ekonomiska glädjekalkyler håller inte. Och, Bo Nilsson, detta handlar inte bara om osäkerhet! Beräkningsunderlaget som enligt Bo Nilsson är ekonomiskt prövat var undermåligt och delvis falskt redan när beslutet om bron fattades 1991. När brokalkylen inte gick ihop, vad gjorde man då? Jo, man räknade helt enkelt baklänges, både vad gäller trafikvolymen och vad gäller realräntan, tills man fick fram de siffror som behövdes. Jag läste redan under förra vintern en artikel i Sydsvenskan, där det svenska Riksrevisionsverket kritiserade den ekonomiska kalkylen. Man menade att trafikprognoserna var för vaga och att bara en mindre förändring av räntan skulle stjälpa hela kalkylen. Räntan hade som bekant räknats ned från ursprungliga 7 % till 5 %. Nu har man ytterligare räknat ner räntan till 4 %, trots att den i verkligheten i dag ligger på nästan det dubbla. Förra veckan läste jag i danska tidningar rubriker som "Århundradets skandal" och "Politikerna ljög om Öresundsbron". Detta är rubriker som har kommit till efter det att det danska riksrevisionsverket kommit med sin osedvanligt skarpt formulerade rapport som innehöll kritik mot de ekonomiska beräkningarna. Man riktar skarp kritik både mot beräkningarna av räntan och mot de beräknade trafikintäkterna. Enligt det danska riksrevisionsverkets rapport har Folketinget över huvud taget inte informerats om hur osäkra beräkningarna för miljardprojektet är, och vad värre är: Folketinget har inte informerats om att förutsättningarna för brobudgeten har förändrats flera gånger. Som säkert de flesta känner till gjordes trafikprognosen mer optimistisk från ursprungliga 6 500 bilar per dygn till 10 000 bilar per dygn, vilket bara det innebar att ett miljardunderskott vänts till ett litet överskott. För övrigt tror jag att det är dags att påminna om att resandefrekvensen på denna sträcka har sjunkit betydligt efter den svenska kronans fall. Trafikexperterna bedömer att den kommer att sjunka ytterligare efter EU-inträdet. Erfarenheterna visar att alla gigantiska byggnadsprojekt blir ca 50 % dyrare än beräknat. Bara för de danska anläggningarna har kostnaderna redan stigit med 38 %. De beräknade 1,9 miljarderna för de svenska landanläggningarna räcker inte på långt när. Kostnaderna för enbart en eventuell citytunnel och en ny yttre ringväg beräknas till 5,5 miljarder. Till detta skall vi komma ihåg att saneringen av den gamla soptippen på Lernacken kommer att kosta åtskilliga summor. Därtill kommer också kostnaderna för belysning på bron, kostnaderna för säkerhetssystem i tunneln - detta är över huvud taget inte inräknat - och fördyringarna för att uppnå en nollösning, vilka uppgår till ca 2 miljarder. Det är faktiskt ofattbart att regeringen kan påstå att ekonomin är stabil! Det är alldeles uppenbart att det blir skattebetalarna som får stå för fiolerna, och det innebär ett avtalsbrott. Det är lika ofattbart med påståendet att bron ingår i ett miljöanpassat transportsystem. Bo Nilsson litar till hundra procent på den miljöprövning som den förra regeringen gjorde och som Olof Johansson till sist blev tvungen att avsäga sig därför att han helt enkelt inte fick slutföra den. Men, Bo Nilsson, miljöprövningen gällde Östersjön. Jag är inte född i Skåne, det hörs. Jag bor i Skåne. Det är min hembygd. Jag är rädd om den. Men Bo Nilsson, som själv är skåning, borde hålla med om att det faktiskt inte har gjorts någon miljöprövning av Malmöregionen. Hur man kan påstå att detta är ett miljöanpassat transportsystem som kommer att leda till en avsevärt förbättrad samhällsplanering för regionen är för mig en gåta. För övrigt, fru talman, vill jag tillägga att alla broanhängare totalt tycks ha glömt bort Koncessionsnämndens nej när det gällde Låt oss se på Malmöregionen. Den har redan de allvarligaste miljöproblemen i hela vårt land, framför allt relaterat till trafiken. Öresundsbroprojektet uppmuntrar och kräver ökad biltrafik, helt enkelt därför att projektet skall finansieras med bilavgifter. Hur kan det då kallas miljöanpassat? Är systemet miljöanpassat då det tvingar fram mer än fördubblad kapacitet av tung godstrafik på kontinentalbanan, som ju passerar rakt igenom flera bostadsområden och berör 10 000 personer? Redan i dag förorsakar det svåra bullerstörningar. Den eventuella citytunneln löser ingalunda några regionala trafikproblem, för den har inte någon beröring med de stora pendlarkommunerna. Är det ett miljöanpassat transportsystem då det krävs en 90 meter bred motorvägs och järnvägskorridor med elva planfria korsningar tvärs igenom det sista öppna landskapet med stort kulturellt värde söder om Malmö? Fru talman! Detta säger man samtidigt som Delegationen för miljöinriktad planering i Skåne har i uppdrag att särskilt se över möjligheterna att överföra trafik till miljövänligare trafiklösningar, att tillskapa mer allemansrättslig mark och att ta till vara kulturoch naturvärden. Fru talman! Tala om spel för gallerierna! Öresundsbron är ett gigantiskt prestigeprojekt, som också är hopplöst omodernt redan på planeringsstadiet. Dels har Europa förändrats under planeringen av bron, dels bygger den på en föråldrard transportteknologi. Lager ständigt på väg och det logistiska synsättet med just in time-leveranser, regularitet, pålitlighet och begränsning av transportskador är relevanta transportkriterier för vår export och importindustri, som under senare år har gett land-färjetransporterna stora konkurrensfördelar. Någon sådan fördel står inte att finna i att transporter, som till övervägande del över huvud taget inte skall till Danmark, skall behöva via en bro passera Danmark med den försening som det innebär, för att sedan ytterligare försenas i den nordtyska trafikinfarkten. Framsynta beslutsfattare måste kasta Öresundsbroprestigen och inse att behovet av det effektivaste transportsättet för trafiken till kontinenten löses genom kombitrafik, dvs. lastbil, järnväg, färja via Skånes sydkusthamnar. Behovet av att förbättra regionaltrafiken mellan Malmö och Köpenhamn löses bäst genom en biltunnel direkt från Malmö central till Först med dessa åtgärder kan man tala om effektiva miljöanpassade transportmedel, dessutom till en bråkdel av den kostnad som broprojektet förorsakar. Bo Nilsson säger att den här bron har det talats om i över hundra år. Enligt uppgift förelades i mars 1936 de svenska och danska myndigheterna broplanerna så som de ser ut i dag. Sedan dess har mycket vatten runnit under broar här och var. Medan Öresundsbroförespråkarna bitit sig fast i betongstolparna har verkligheten på alla sätt passerat dem. Ansvarsfulla politiker måste inse att 2000-talets trafiklösningar inte kan bygga på 1930-talets värderingar.

Fru talman! Kerstin Warnerbring var ett bra exempel på överdrifterna som tillåts från det ena hållet, men inte från det andra. Det var eländes elände och åter elände. Så är det naturligtvis inte i verkligheten. I alla andra sammanhang när det gäller infrastruktursatsningar i Sverige och ute i världen är man överens om att infrastrukturen måste byggas ut, för den är viktig för utvecklingen, för att folk skall kunna mötas och för näringslivets transporter utom här. Här är det föråldrat. En utbyggd och modern infrastruktur förbättrar möjligheterna för människorna att fungera i en region och i ett land samt mellan länder. Det är därför som jag tror att det här är riktigt. Men aldrig någonsin kan motståndarna till projektet ta upp de positiva effekterna. Vad det här betyder för sysselsättningen på kort och lång sikt, hur många människor som får meningsfulla jobb under byggnadstiden, hur många jobb man skapar förutsättningar för när förbindelsen står klar diskuteras aldrig. Det är precis som om det inte finns, eller så går det inte in hos dem som till varje pris skall vara mot projektet. Kerstin Warnerbring tog upp några frågor som jag tycker att det finns skäl att kommentera. Det var det här med statsskulden och den svenska ekonomin, som hon blandar ihop med den här frågan. Det här projektet skall finansieras med avgifter. Det skall inte utgöra en belastning vare sig när det gäller den svenska statsskulden eller när det gäller budgetunderskottet. Jag tycker att det är att föra folk bakom ljuset när man talar om att det är skattebetalarna som får betala. Man återkommer till det ständigt. Meningen är ju att det här skall betalas med avgifter och därmed inte belasta den svenska ekonomin. Jag tycker att det är viktigt att vara litet ödmjuk, precis som vi ja-sägare kostar på oss att vara. Det finns risker för fel vid bedömningarna av trafikmängd osv. Vi kan inte nå exakta fakta. Man måste inse att det i alla större projekt finns en viss osäkerhet. Debatten är litet sned. Ni talar bara om elände och åter elände. Ta upp de positiva sakerna någon gång! Det här kan främja utvecklingen i vår region. I ett nytt Europa kommer regionerna att stärkas. Det är viktigt med starka regioner. Jag är förmäten nog - där är jag inte ödmjuk - att påstå att den här regionen kommer att kunna bli en mycket viktig region i det nya Europa, en stark region, kanske den starkaste i
Fru talman! Det är inte så svårt att låta bli att ta upp alla de positiva sakerna med det här projektet eftersom det inte finns några. Det talas så varmt om hur bra det här skall vara för regionen. Om det här skall vara så bra för regionen förstår jag inte varför staten skall gå in med statsgarantier. Varför är det inte enbart regionen som skall bekosta det? Jag och - märk väl, Bo Nilsson - en överväldigande majoritet av den skånska befolkningen har inte kunnat hitta någonting positivt med projektet. Att knyta ihop Malmö och Själland går precis lika bra med en tunnel, som dessutom skulle kosta betydligt mindre. Bo Nilsson talar om hur viktigt detta är för företagen. Jag har talat med oändligt många företagare i Skåne och de säger: Vad vi behöver är en psykologisk bro till Danmark. Den får vi genom informationsteknologi. Häromveckan var trafikexperter från hela Europa i Malmö. De förlade sitt möte där därför att de var förundrade över vad vi håller på med som planerar tunnelbanor under den lilla staden Malmö och en enorm bro för att bygga ihop Malmö och Köpenhamn. I hela Europa i övrigt satsar man i stället bara på miljöförbättrande transportsystem, inte på transportsystem som uppmuntrar biltrafik. Man sade också att Malmö skulle bli den stora förloraren. All erfarenhet visar att det är den största staden av de två som man bygger ihop som vinner på det hela. Utländska trafikexperter är alltså synnerligen förvånade över vad vi håller på med där nere. Det är också skåningarna. Det finns ingen anledning att förstöra miljön ännu mer för att med en bro fästa Sverige till Danmark, när man precis lika gärna kan göra det med en tunnel. Broprojektet förstör totalt innerstadens miljö i Malmö därför att det blir nödvändigt med en utbyggnad av kontinentalbanan. Lägger man i stället en järnvägstunnel norr om staden behövs inte dessa utbyggnader av vare sig citytunneln eller kontinentalbanan. Detta borde ligga i alla skåningars intressen, förutom att ekonomin ligger i hela svenska folkets intressen.
Fru talman! Kerstin Warnerbring fortsätter att argumentera på samma sätt som i sitt inledningsanförande. Det finns inga positiva effekter, säger hon. Det tycker jag faktiskt är på gränsen till löjligt. I den här riksdagen har 229 av våra ledamöter röstat för projektet. Jag utgår från att de har funderat över det här och tyckt att det finns något positivt i det, annars skulle de inte ha röstat ja. Men vad vet jag. Kerstin Warnerbring kan ju fråga sina borgerliga kolleger om detta. Det var 85 som röstade nej. Det finns många sympatisörer till projektet. Jag tycker att det finns skäl för er motståndare att inse detta en gång för alla, precis som vi insett för länge sedan att det finns motståndare till projektet. Sedan försöker Kerstin Warnerbring med ekonomiska argument. Varför betalar inte regionen? frågar hon. Finns det något projekt i den här storleksordningen i hela världen där regionen själv har betalat? Det här skall finansieras med avgifter, och då måste man ha statliga garantier. Jag tycker inte att det är ett dugg konstigt. När man sedan talar om ekonomi och säkerhet och dessutom förordar en tunnel tycker jag faktiskt att kommentarer är överflödiga. Kerstin Warnerbring säger också att Europa inte satsar på vägtransporter. Men vi har ju nu börjat få säkra kontakter nere i Europa - om vi inte tidigare haft sådana. Det finns ju en mängd vägprojekt i Europa som EU tycker att det är viktigt att vi satsar på. Viljan finns att bygga ut dem. Man är t.o.m. beredd att ekonomiskt stödja sådana här projekt. Man måste ändå inse vad som är verklighet. Jag är den förste att vilja gynna kollektivtrafiken. Jag är den förste att välja tåget när jag åker hit. Men man måste ändå inse att biltrafiken inom en överskådlig framtid kommer att vara det dominerande transportsättet. Även om vi vill satsa på andra trafikslag måste vi inse att även biltrafiken i både Europa och Sverige måste fungera. Därför tror jag att den här bron behövs.
Fru talman! Bo Nilsson återkommer ständigt till detta med att bron skall avgiftsfinansieras. Ja, men allt fler ekonomiska bedömare börjar begripa att det inte kommer att fungera, därför att kalkylen gjordes utifrån felaktiga och falska underlag och därför att alla trafikbedömare bedömer att trafiken kommer att minska - inte öka. Uppenbarligen är man ute efter att på alla sätt och vis se till att trafiken ökar, därför att man absolut vill ha bron. I det första beräkningsunderlaget står det nämligen att den bästa finansieringen av bron skulle vara att ta 5 kr per bil i avgift. Då skulle det behövas 40 000 bilar för att detta skall gå i lås. Det är naturligtvis därför som man tänker bygga en fyrfilig motorväg som skall kunna svälja 30 000-40 000 bilar. Men varför en fyrfilig motorväg när det bara handlar om att förflytta folk mellan Malmö och Köpenhamn? Detta är ju icke en sträcka på vilken gods kommer att transporteras. Inga företagare är intresserade av den enorma försening som det här innebär vid förflyttning till Europa. Tyskland har inga som helst planer på att bygga någon förbindelse över Fehmarn Belt. Jag vet detta, därför att jag har tagit reda på det. Inom en överskådlig framtid finns det inget intresse för detta, därför att i Tyskland är man helt upptagen med att bygga ut infrastrukturen i de östra delarna. Bo Nilsson sade också att vi måste vara hemskt dumma när vi inte begriper hur viktigt detta är för sysselsättningen. Det här skapar ju jobb, säger han. Ja, det skapar några jobb under fyra, fem eller högst sex års tid. Men sedan? Det är alltså sådant här kortsiktigt ekonomiskt vinningstänkande som ända sedan 60-talet har styrt politiken i det här landet. Det måste bli ett slut på det. 229 av riksdagens ledamöter har röstat för detta. Jag skulle i dag för det första vilja rekommendera alla dessa riksdagsledamöter att ta en ordentlig titt på vad detta innebär för Malmöregionen, för Skåne som helhet och, i en förlängning, för Östersjön samt för det andra vilja påminna dem om att de har fattat sina beslut utifrån felaktiga och falska beräkningsunderlag.

Fru talman! Jag tänkte börja med att kommentera litet av det som Bo Nilsson tagit upp i sina repliker och i sitt anförande. Bo Nilsson sade att vi som säger nej till en bro sysslar med överdrifter. Enligt honom är det bara elände, elände och åter elände som vi talar om. Men vad Bo Nilsson gör är att han talar om glädjekalkyler, glädjekalkyler och åter glädjekalkyler. Jag skall återge några av Bo Nilssons "kraftord", och där tycker jag att han tagit i här i debatten. Bron ger världens största universitet. Fyra universitetssjukhus knyts ihop, och vi får ett ökat kulturellt utbyte. Det är vad som sägs. Tillåt mig att tvivla. Var finns det något som säger att en bro ger ett ökat universitetssamarbete? Det är faktiskt ganska omodernt att tro att man i dag mellan universiteten transporterar rapporter med lastbilar eller bilar. Det sköts via elektronisk post och med modern datateknik. För det behövs det ingen bro. Dessutom behöver universiteten ha ekonomiska möjligheter för att klara ett bra arbete. Då är risken stor att bron stjäl från universitetens möjligheter. En annan stor överdrift - också här tycker jag alltså att Bo Nilsson tog i - är att detta inte är något som helst problem för miljön. Bo Nilsson påstår att miljön inte behöver få några som helst problem och att inga miljöproblem skulle förorsakas - det hade sagts i miljöprövningarna. Vidare hänvisar Bo Nilsson till en mängd rapporter, som vi påstods inte ha läst. Det tycker jag är mycket märkligt. Är det några som är pålästa i den här frågan, så tror jag att det är vi som säger nej till bron. Och vi gör det utifrån faktakunskaper. Vi har läst om miljökonsekvenserna. Vi har tittat på de ekonomiska kalkylerna, och vi har tittat på helhetsaspekten. Vi har sedan kommit fram till att ni försöker plottra sönder det här i små delmål. Ni väger inte in helheten, utan denna fattas. Det finns en internationell konvention som antogs på Riomötet och som gäller försiktighetsprincipen. Den innebär att kan inte miljökonsekvenserna med säkerhet fastställas, skall man avstå från det miljöpåverkande projektet. Vad säger då miljöprövningarna? Koncessionsnämnden prövade bara en liten del av bron, den del som skall gå över Sundet. Man var mycket tveksam och begärde en hel del förändringar, just därför att bron skulle klara miljöprövningen. Vattendomstolen var inte heller odelat positiv utan snarare negativ och påpekade att gör man inte de stora ändringarna i projektet, bl.a. gällde det flyttningen av ön i fråga, kan man inte godkänna det hela. Vidare har man inte prövat helheten. Jag tillhör dem som var med på Koncessionsnämndens sammanträde i Malmö. Vad fann jag? Jo, att Koncessionsnämnden hela tiden konsekvent klagade på att man hade för litet underlag och för dåliga rapporter och på att det saknades material. När det gäller helhetsaspekterna kunde man titta på, kan det tyckas, en så enkel liten sak som brofästet. Det skall ju byggas på en industritipp. Vad sade man? Jo, man sade: Det skall vi inte ta med i beräkningen nu, därför att det skall Koncessionsnämnden pröva efter det att brobeslutet är taget. Jag har svårt att tro att en koncessionsnämnd av miljöskäl skulle våga säga att det här med soptippen är ett så stort problem att vi måste säga nej till brobygget när allt annat är beslutat. Det gäller alltså miljön. Men det gäller också de ekonomiska konsekvenserna. När det gäller de ekonomiska kalkylerna tycker jag att man också där borde tillämpa försiktighetsprincipen. De är nämligen så osäkra att det inte finns något som talar för att vi har råd med detta bygge eller som säger att det inte kommer att innebära en ökad belastning på den redan dåliga svenska ekonomin. Detta får bäras av de redan i dag svaga grupper i samhället som har svårt att klara sin ekonomi. Det kommer inte att bäras av de grupper som möjligen kan göra en eller annan förtjänst på brobygget i sig. Skulle det vara av arbetsmarknadsskäl som vi skall bygga bron - för att åstadkomma jobb - kan jag komma med förslag till en mängd bättre arbetsmarknadsåtgärder som skulle innebära att vi fick betydligt bättre valuta för de pengar som satsas när det gäller en bra miljö och en bra arbetsmarknadssituation i Sverige.
Fru talman! Egentligen var det inte särskilt mycket nytt som Marianne Samuelsson tog upp, utan det är samma argument som återkommer. Och egentligen vet jag inte om jag skall fortsätta replikskiftet. Men en sakfråga vill jag kommentera. Marianne Samuelsson förlöjligade det här med universiteten och samarbetet. Det skulle bara handla om att flytta papper. Jag tycker att det är signifikativt för det sätt på vilket den här debatten förs. Det är synd att debatten förs på den nivån, därför att det gagnar inte saken - tvärtom. Marianne Samuelsson hade också en ny runda om miljön. Jag har många gånger sagt att jag, om miljöprövningen inte kunde godkännas, vore den förste att säga nej till den här förbindelsen. Här vänder jag mig även till Kerstin Warnerbring. Förutsättningen för att detta skulle bli av var ju att vi klarade miljöprövningen. Men då sägs det: Vi är rädda om miljön i Skåne. Ja. Jag jag själv bor också i Skåne. Självklart är jag rädd om min, om familjens och om framtidens miljö. Därför skulle jag, som sagt, vara den förste att säga nej, om miljöprövningen inte hade klarats. Det är ett konstaterande som jag tycker att man inte kan komma ifrån. Trots allt var det under en borgerlig regering som den slutliga prövningen gjordes. Det var inte regeringen som gjorde jobbet, utan det var naturligvis en mängd kunniga myndigheter som gjorde en prövning och som kom fram till att man skulle klara det här. Efter detta är det, tycker jag, fritt fram för att bygga den här förbindelsen. Det är ju det som vi har bestämt tidigare, och det är för detta som kapitaltäckningsgarantin behövs. Jag yrkar, precis som tidigare, bifall här.
Fru talman! Jag tillhör dem som inte tror på att bron är avgörande för samarbetet mellan universiteten, utan det är andra faktorer som är avgörande för universitetssamarbetet. Det finns ingenting i kalkylerna som tyder på att just bron skulle innebära att universitetssamarbetet ökar, utan det är som sagt andra faktorer. Det var det jag tog upp, och det tycker jag är fullt legitimt, eftersom Bo Nilsson hävdade att universitetssamarbetet skulle bli så mycket bättre än vad är i dag, om vi skulle få en bro. Om Bo Nilsson menar att miljön för honom är en så avgörande fråga, tycker jag att det är konstigt att han inte tagit mer allvarligt på den kritik som ändå finns med i Koncessionsnämndens prövning och även i Vattendomstolens dom. Det är också märkligt att Bo Nilsson inte går på försiktighetsprincipen, som ändå är en internationell konvention som vi har sagt oss vilja följa. Så till dagens egentliga fråga, den ekonomiska kalkylen. De kostnadsberäkningar som gjorts är inte så helt säkra, utan underlaget för att fatta ett så stort beslut är mycket dåligt i det ekonomiska läge som vi i dag har i landet. Det är viktigt för riksdagen, som har att ta ansvar för ekonomiska beslut, att ha det underlag som krävs för att vi skall kunna fatta de riktiga besluten. Jag anser att det här underlaget är alltför osäkert och dåligt.

Fru talman! Mänskligheten står inför en av sina största utmaningar, konstaterade man på Riokonferensen 1992, nämligen miljöförstöringen. Man jobbar nu mycket ute i kommunerna för att skapa lokala Agenda 21, som skall visa hur vi kan nå en ekologiskt hållbar utveckling så att även kommande generationer får ta del av den välfärd som är möjlig på jorden. I skenet av Agenda 21 kan man säga att Öresundsbron är ett förlegat projekt. Det bygger på ett gammalt synsätt, som saknar de insikter om ekologi och hållbarhet för samhället som i dag måste ingå i prövningen av alla projekt. Utifrån ett Agenda 21 perspektiv borde brobeslutet omprövas. Resultatet kan då bara bli ett: Bron skall aldrig byggas! Bo Nilsson sade att han skulle vara den förste att avstyrka bron, om miljöprövningen visar att det finns tveksamheter. Koncessionsnämnden avstyrkte faktiskt bron.

Nämnden avstyrker också av hänsyn till samhällets mål vad gäller miljöanpassade transportsystem." Om regeringen inte före prövningen hade sagt att man skulle överpröva Koncessionsnämndens beslut, skulle utslaget ha blivit nej. Vilka miljöhot är det då som finns? Östersjön är ett mycket speciellt innanhav. För att det skall fungera krävs det att det kommer in friskt salt och syresatt vatten. Forskarna är oense om huruvida en bro allvarligt kan förhindra denna vattentillförsel. Redan det förhållandet att forskarna är oense borde göra att man av försiktighetsskäl inte bygger bron. När det gäller Skåne har man egentligen aldrig tittat på konsekvenserna. Skåne är vår kornbod, och lantbruket är här en viktig sysselsättning. Vad som följer av en ökande biltrafik är att vi får alltmer marknära ozon, som är ett gift för växter. I USA har man räknat på hur många miljarder jordbruket förlorar just på grund av marknära ozon. Framstående forskare kan i dag visa att jordbruket håller på att förlora på grund av det marknära ozonet. En stigande biltrafik ökar det marknära ozonet, och det är ett direkt hot mot jordbruksnäringen i Skåne. Det borde stämma Bo Nilsson till eftertanke. De försurande utsläppen från bilarna påverkar också pH-värdet i marken i Skåne, och det är mycket allvarligt. Det innebär att många metaller löses ut och kommer in i grödan och att jordarna på sikt blir obrukbara. Detta oroar många forskare i Skåne, men det kom aldrig med i miljöprövningen. Jag har haft förmånen att ha kontakt med många marinekologer i Baltikum, och jag kan säga att Sveriges anseende som ett land intresserat av miljöfrågor har fått en allvarlig knäck just på grund av Öresundsbron. Man menar att om vi kan göra sådana avsteg när gäller försiktighetsprincipen och besluta om ett projekt som så påtagligt påverkar även alla andra stater runt Östersjön, har vår trovärdighet inte samma lyskraft som tidigare. Marinekologen Jüri Tenson menar att egentligen borde alla stater runt Östersjön ha varit med och diskuterat om den här bron skulle byggas eller inte. Men det vågade man inte från svensk sida. Jag skulle vilja påstå att det inte är en slump att många ungdomsförbund säger nej till det här projektet. Jag vill påstå att det här handlar om ekologisk kunskap. Det här är ett projekt som inte hör framtiden till. De kommande parlamentarikerna, som skall ta ansvaret för detta, säger i dag nej. Det borde också stämma de riksdagsledamöter som tidigare sagt ja till en viss eftertanke. Det vore kanske bra om man hade sina ungdomsförbund med sig när man beslutar om projekt som uppenbart får konsekvenser för framtiden. Vi i Miljöpartiet anser att det behövs en uppryckning av kunskapsnivån när det gäller ekologin, och vi kommer att verka för att Det naturliga stegets Karl-Henrik Robèrt får föreläsa här i kammaren. Faktum är att många av er som sitter här aldrig har fått ekologiundervisning. Men det har de unga, och jag tror att det är avgörande för deras ställningstagande i många politiska frågor. Man har kunskapen om ekologin i ryggmärgen. Det skulle jag önska att alla ledamöter i den kammaren hade. Här har socialdemokraterna faktiskt chansen att visa att man tänker nytt, att man vågar tänka om och att man kan ta till sig ny kunskap. Dessutom kommer man att spara pengar till statskassan, något som man i många andra frågor säger sig värna enormt om. Här finns chansen. Man skulle spara pengar och man skulle spara miljön, om man vågade lämna den gamla typen av tänkande, om man vågade börja tänka nytt, om man vågade börja tänka på vad som är ekologiskt hållbart för framtiden och titta på varje projekt ur nya synvinklar. Om man vågade det är jag övertygad om att det finns bara ett svar: Det här projektet hör forntiden till - det hör inte framtiden till. Det leder oss inte till ett samhälle i ekologisk balans, och det leder inte till en hållbar utveckling. Det måste utgå! Använd Agenda 21 även i den här kammaren!

Fru talman! Gudrun Lindvall var inne på detta projekt Gigantic. Är det inte nog med kärnkraftens sårbarhet,och att man har JAS-planet? Det som håller på att ske inför våra ögon är ett ekonomiksktekologiskt vansinne. Det sägs att som biologisk varelse orkar man inte ta emot alla negativ intryck längre än till elva års ålder, om man inte lyckas slussa ut det på olika sätt. Det är inte konstigt om man känner vanmakt i det här samhället, när politikerna hela tiden kör över folkmajoriteten. Jag var nere på koncessionsförhandlingarna den tredje veckan i januari. 70 % av Malmös befolkning sade nej till bron, och det var många närvarande. De enda som talade positivt om bron var portföljbärarna, som talade om att man måste ha förbindelse mellan Malmö och Köpenhamn, precis som om det tidigare inte varit möjligt. Vilka har inte turat mellan Malmö och Köpenhamn eller mellan Helsingborg och Helsingör? Nej, det här projektet ingår inte i ett kretsloppssamhälle och inte i ett framtida samhälle, precis som mina kamrater i Miljöpartiet har sagt. "Vi har inte råd att fortsätta med miljöförstöringen" har Björn Gillberg sagt. Döm om min förvåning när det var han som stod där och förde talan för bron. Men jag vill då påpeka att han visade på saker som måste ändras, eftersom de premisser man haft att utgå från var helt felaktiga. Det var massor av fel, och han sade att man inte kunde bygga bron enligt de tänkta planerna. När jag nu läser betänkandet ser jag att det är ungefär samma skisser som man hade 1993 som ligger till grund för beslutet. När jag var i Malmö sades det från Vägverkets sida att man absolut inte kunde tänka en enplanslösning utan att det måste vara två plan - ett för motorvägen och ett för järnvägen, eftersom det skulle bli sådana vibrationer. Från Sjöfartsverket, som hade simulerat den tänkta sjöfarten, framkom det att man absolut inte kunde ha 300 meter mellan bropelarna utan att det måste vara 400 meter. Dessutom sades det att man måste höja bron, eftersom den annars skulle bli påkörd; man hade gjort 14 eller 17 simuleringar, och man hade kört på bron varenda gång. Det här menar jag att man inte har tagit med i de ekonomiska beräkningarna. Men det är inte bara det. Det finns socioekonomiska saker som man inte heller har tagit upp, för att inte tala om miljön och de ekologiska konsekvenserna av Öresundsprojektet. Jag ser det som att Öresundsbron är en ekonomisk ruin för Sverige. Hur kan man tänka sig att kasta 20 - 40 miljarder kronor i sjön, för detta är att kasta pengarna i sjön. Jag, som norrlänning, hade rest ned för att få yttra mig å Norrlands vägnar när det gäller torskfisket. Vi bryr oss faktiskt om var torskarna sätter sina första spår, var ynglen kommer till och var de får växa. Den här gången talade man också om att salthalten skulle sjunka med 11 - 10,97 % på bottnen och 7 - 6,97 % på ytan i Östersjön, och det skulle slå ut torskrommen. Fiskeriverket bedömde att den kritiska gränsen låg vid 0,25 - 0,5 % sänkt salthalt. Är det här döden för torsken? Det kan man fråga sig. Vad är det för risker man tar? Det här kallas ett riksintresse, men jag säger att det är ett riskintresse när det gäller miljö, människa och ekonomi. Det är kortsiktigt, och man tänker inte på kommande generationer. Bo Nilsson var inne på att man skall förbinda två länder. Det är livsviktigt att förbinda. Vi kan förbinda oss med de baltiska staterna, men inte bygger vi en bro. Men snart är väl också det på gång. Jag tyckte att jag hörde någon som sade att man skulle bygga en bank över Kvarken. Man tror inte sina öron. Jag tycker att det är känslomässiga argument som kommer från jasägarna, och det är fakta som kommer från dem som säger nej. Handläggningen av det här ärendet är under all kritik. Den har inte följt den demokratiska processen. Öresundsbron strider mot internationella konventioner, lagar och regler samt svensk rättspraxis. Regeringsformen säger att myndigheten skall pröva utifrån lagar, ej utifrån avtal, dvs. det svensk-danska avtalet. När man har prövat har man gjort miljökonsekvensbeskrivningen utifrån avtalets begränsningar. Det är avtalet som har begränsat möjligheten att göra riktiga miljökonsekvensbeskrivningar. Om det, som vi i Miljöpartiet vill, infördes en livscykelspecifikation på varor - alltså en bedömning av om varan från vaggan till graven är miljöstörande eller miljöfarlig - skulle vi inte hitta någon punkt där Öresundsbron skulle kunna gå igenom utan att vi skulle säga att den var miljöstörande. Detta anser man i dagens Sverige att man har råd att kasta ut pengar på, när man inte har riktiga ekonomiska kalkyler, för att inte tala om att man inte har de långsiktiga ekologiska kalkylerna färdiga, och man har inte analyserat konsekvenserna. Jag säger nej till Öresundsbron och nej till sådana här gigantiska projekt som man inte kan överskåda konsekvenserna av.

Herr talman! Jag noterar att jag tillhör den del av den här församlingen som baserar sitt agerande på känslor och icke på fakta. Människan har alltid där det har funnits tekniska och ekonomiska möjligheter byggt broar. Det är det näst äldsta kommunikationsmedel som vi känner till. Herr talman! Man skall inte skämta i en sådan här allvarlig fråga, men om nu Öresundsbron är så pass eländig som den i dag har beskrivits, varför river man då inte en masse alla övriga befintliga broar i Sverige? De måste ju innebära exakt samma negativa konsekvenser. Eva Goës pratade om att hon har varit nere i Malmö och hört på motståndarna. Hon talade om att 70 % av malmöborna var emot bron och att alla var närvarande. Jag bor i Malmö och känner på ett ungefär till Malmös faciliteter. Att 70 % av befolkningen skulle befinna sig på samma ställe på samma gång är tveksamt. Den största samlingsplatsen i Malmö är såvitt jag vet Malmö stadion. Där kan man ta emot 31 000 åskådare. Några 300 000 lär inte vara möjligt. Det har pratats om ekonomi. Låt mig säga att om järnvägen skall få en chans att överleva gäller faktiskt en bro. Skulle det bli en tunnel och järnvägen skulle stå för sina egna kostnader, då kan vi garanterat säga att skattebetalarna kommer att behöva rycka in. Det finns ingen möjlighet att resenärerna i en eventuell tågtunnel själva skulle kunna betala de priser som krävs. Det har vi sett. Det är baserat på all erfarenhet världen över. Att det inte blev en tunnel mellan Helsingborg och Helsingör beror på att danskarna inte ville ha det på det viset. I dag pratar man om att svenska staten skall stå som delrisktagare. Från början ville man i och för sig finansiera detta privat, men danskarna, som ändå kan betecknas som Nordens greker, alltså skickliga affärsmän, föreslog att detta skulle vara ett statligt projekt. Och när danskarna, som lyckats rätt hyggligt i övriga affärsmässiga sammanhang, har den uppfattningen finns det ingen anledning för oss att ha en motsatt sådan. Det har också pratats om Helsingborgsåkaren som inte vill åka över en eventuell bro. Om hans kunder, som han lever av, anser att frakterna skall gå över bron får han nog ändra sig. Jag kan bara notera och meddela kammarens ledamöter att Malmös åkeriförening kör runt med en text på sina lastbilar där man talar om att bygga bron och det snabbt. Jag tror inte att de gör det under någon som helst form av tvång. Till sist, herr talman, något om mer akuta Malmöproblem. Det har sagts att den här frågan är oerhört intensivt debatterad i Malmö och att malmöborna är bestämda motståndare till byggandet av en Öresundsbro. Detsamma har sagts om regionen runt Malmö. Det är möjligt att man inte fattar så mycket här i världen, men kan då någon i den här kammaren förklara för mig varför Centerpartiet i Malmö på 70 mandat, detta tack vare att man förändrat valkretsindelningen. Annars hade Centern varit ute. Om den här frågan är så pass viktig för malmöborna, varför har Centern i likhet med Vänsterpartiet och Miljöpartiet lyckats få så litet gehör i den här frågan som man bevisligen har fått? Kan det möjligtvis bero på att deras politik i övrigt är så litet attraktiv för malmöborna? När man lyssnat till debatten här i dag har man fått uppfattningen att detta är en ödesfråga för malmöborna. Men om inte valet i september 1994 var helt fejkat tyckte tydligen malmöborna i stort sett den hela och raka motsatsen.

Herr talman! Naturligtvis var det ett syftningsfel. Alla från Malmö som skulle ha kunnat vara där var inte närvarande vid den här koncessionsförhandlingen. Men 70 % av befolkningen är emot att man bygger en bro i Malmö. Anledningen till att de är emot är att Malmö blir en slasktratt. De vet inte vilka miljökonsekvenser alla de här tillfartsvägarna kommer att medföra. Samma sak gäller de ekonomiska konsekvenserna. När Sten Andersson nämner att åkerinäringen vill ha bron, kan jag också hänvisa till det här mötet. Transportarbetareförbundet hade testat företagens inställning till bron och mötts av ointresse från buss-, åkeri och järnvägsbranschen. Det är motsägelsefulla uppgifter. De väljer hellre att åka järnvägslänken
Herr talman! Jag ställde i mitt anförande, baserat på den i kammaren i dag framförda argumentationen för att bron mellan Köpenhamn och Malmö skulle vara ytterst negativ, frågan om vi kan förvänta oss ett förslag från Miljöpartiet om att alla befintliga broar i Sverige skall rivas. Det skulle ju bli konsekvensen, om man nu skulle drabbas av ett anfall av logik. Jag har vidare, herr talman, noterat att Transportarbetareförbundet och Sjöfolksförbundet har sagt nej till bron, men jag misstänker innerst inne att det beror litet grand på egenintresse, på samma sätt som när arbetarna i Manchester på 1800-talet kastade ut maskinerna därför att dessa äventyrade deras arbetstillfällen. Vi har sett att detta på sikt var fördärvligt. Eva Goës gjorde en del referenser till Malmö, och jag tror att reaktionerna där bygger på exakt samma grund.
Herr talman! Det framkom tydligt att åkerinäringen och Transportarbetareförbundet vill se en utveckling av en järnvägslink Malmö-Trelleborg När det sedan gäller broar vill jag bara framhålla att vi naturligtvis har arbetat emot Vedabron eller Höga kusten-bron. Vi anser att det inte är sådana projekt som man skall satsa på, om man skall följa försiktighetsprincipen och vill ansluta till
Herr talman! Jag har nu fått Eva Goës att acceptera även Vedabron uppe i hennes härliga hemtrakter. Men låt oss tala om något mera närbeläget, nämligen Västerbron i Stockholm. Skall vi riva också den? Skall vi behöva sätta in färjor där i stället? Varför är just Öresundsbron så eländig, när alla andra broar är så efterfrågade? Det gäller här användningen av det bevisligen näst bästa kommunikationsmedel som någonsin har funnits.
Herr talman! Jag vill svara på Sten Anderssons fråga. Jag trodde först inte att han ville få den besvarad, men eftersom den har ställts två gånger, skall jag besvara den. Varför vill Miljöpartiet inte riva alla broar som finns, t.ex. Västerbron, och varför säger vi då nej till Öresundsbron? Det har med vanlig enkel miljökunskap att göra. Det är ett ämne som faktiskt inte ligger så långt från logiken. Ett litet anfall av miljöinsikt skulle inte passa dåligt i detta sammanhang. Vi motsätter oss en satsning på ökad framkomlighet för bilismen, och man främjar här möjligheterna att utöka massbilismen. Sten Andersson anför att bilen skulle vara det näst bästa transportmedlet. Massbilismen är i dag ett kraftigt hot mot Östersjön, och det är inte bra. Vi hatar inte bilar. De är praktiska och lätta att använda, och vi vill inte att bilarna skall försvinna från jordens yta. Jag kan själv emellanåt åka bil. Jag tycker att männisior som bor på landsbygden kan ha bil osv. Men varför skall vi fortsätta att satsa på en vansinnesindustri som vi vet har mycket negativa konsekvenser? Det är bakgrunden till att vi inte vill att Öresundsbron skall byggas. Det är precis så som Henry Ford har sagt: För varje meter motorväg som man bygger tillkommer ytterligare en bil. Vi måste bedriva en aktiv miljöpolitik även på transportområdet. Det ankommer särskilt på oss att reagera när gammalt tänkande och gamla lösningar tillämpas på nya problem. Den inställningen står Jag vill avslutningsvis ta upp frågan varför Miljöpartiet inte får mer gehör för sina idéer. Jag kan - även om det inte berör Sten Anderssons parti - påpeka att i EU-omröstningen nyligen närmare 47 % röstade nej, trots att nejsägarna inte har 47 % representation i riksdagen utan snarare 15. Människor kan faktiskt ibland ha en självständig uppfattning i förhållande till det egna partiet.
Herr talman! Jag har noterat att Elisa Abascal Reyes från Miljöpartiet anser att människor i allmänna och fria riksdagsval inte har en självständig uppfattning men däremot förmodligen har det i EU Men tillbaka till litet mera jordnära områden. Är inte Västerbron en förutsättning för massbilismen? Den vill Miljöpartiet behålla. Det skulle vara ytterst intressant och säkerligen givande för många att få en hygglig förklaring till detta något egendomliga ställningstagande.
Herr talman! Det är självklart att svenska folket har en självständig uppfattning. Jag sade bara att man kan tänka självständigt på vissa punkter i förhållande till sitt parti även i sakfrågor. Jag tror inte att det kan motsägas. Det har den senaste folkomröstningen bevisat. Miljöpartiet arbetar t.ex. aktivt för att förändra Stockholm, så att dessa framför allt skall komma att inriktas på kollektivtrafik. Vi tycker att det i det sammanhanget görs en ojämn fördelning. Det handlar framför allt om de investeringar som görs. Bilsituationen i Stockholm är tragisk, eftersom den har lett till att 40 % i Stockholmsregionen är allergiker. Herr talman! Sten Andersson talar om jordnära saker. Jag skulle vilja redovisa en "vattennära" argumentation när det gäller Östersjön. Massbilismen är fortfarande ett hot. Över en tredjedel av Östersjöns botten är död, och det går förmodligen inte att göra någonting åt det. Västerbron finns, men varför skall vi satsa mer pengar på gamla lösningar? Om man behöver ett nytt klädesplagg, går man inte ut och köper ett trasigt. Om det är sommar köper man inte en vinterkappa, och om det är vinter köper man inte sommarplagg. Det har nu blivit vinter, och det krävs annorlunda lösningar av problemen. Att Miljöpartiet inte vill ha Öresundsbron beror på att den helt enkelt är en föråldrad lösning. Det finns ingen framtid för den. Ett enda ungdomsförbund är för bron, och det är moderaternas ungdomsförbund. Övriga ungdomsförbund är faktiskt mot bron, och jag tycker att det är ganska talande.
Herr talman! Jag vill först tala om att ungdomsförbundens andel av svenska folket är ganska liten. Andelen människor som deltar i allmänna och fria val lär däremot uppgå till ca 90 %. Sedan några ord om ekonomi. Om man är smart, Elisa Abascal Reyes, köper man sommarkläder på vintern. Då spar man mycket pengar. Jag noterar att Miljöpartiet på sikt har ambitionen att riva Västerbron. Det skulle då bli en stor förödelse för kommunikationerna i Stockholm. Applicerad på det övriga Sverige skulle en sådan politik bli en miljömässig katastrof.
Herr talman! Jag måste helt enkelt uttrycka min förvåning över två seker. Först kan jag konstatera att ja-företrädarna - två av dem är representerade i kammaren just nu - inte har några som helst verkliga argument för att bygga bron. Icke något sådant argument har framkommit under hela denna stund. Jag måste vidare med sorg konstatera att Skånepolitikerna inte vill se den verklighet som vi i Malmöregionen lever i. Det är på sin plats att påminna om att samtliga riksdagens ledamöter i torsdags fick en liten skrift med titeln "Får vi liv i Östersjön?" Normalt sett mycket optimistiska forskare har där på ett pessimistiskt sätt framställt Östersjöns framtid. Man menar att oerhört mycket av livet i Östersjön helt enkelt beror på om vi skall kunna minska bilismen eller inte. Ett område där vi då är tvungna att försöka minska bilismen är just Malmöregionen. Det är Sveriges tätast befolkade område. Vi har där den absolut tätaste biltrafiken, och de allra största föroreningarna kommer just från biltrafiken. Detta måste vi förändra, och det gör vi inte genom att bygga en bro som skall avgiftsfinansieras. Sten Andersson skyller här hela Öresundsbroprojektet på Danmark. Det är otroligt. Det var Danmark som inte ville ha någon bro mellan Det var Danmark som har sagt att bron skall avgiftsfinansieras och att det skall finnas statsgarantier. Har verkligen inte svenska riksdagsledamöter haft några som helst egna åsikter i denna fråga? Är det ändå inte dags att ledamöterna i Sveriges riksdag sätter sig ner och tänker efter vad "lilla Danmarks" krav ställer till för Sveriges del? Det är i sanning på tiden att hela detta projekt omprövas, inte minst för Skåneregionens del, Sten Andersson och Bo Nilsson. Som jag tidigare sade för det med sig oändligt svåra miljökonsekvenser för många människor, direkt via kontinentalbanan och indirekt via ökade luftföroreningar. Vi har inte råd med detta, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.
Herr talman! Jag noterar att vi som förespråkar en bro enligt Kerstin Warnerbring inte har några som helst faktaargument, till skillnad från den minoritet som efter moget övervägande har valt att rösta på de partier som inte förespråkar en bro. Argumentationen är ibland litet konstig. Det är väl inte så att danskarna har krävt att bron skall avgiftsfinansieras. Det har varit bestämt hela tiden, ända sedan debattens begynnelse. Det som Kerstin Warnerbring säger om det är ett nytt påfund. Som ledamot från Skåne skall man inte stå här och prata om "lilla Danmark". Det kan ju hända att man någon gång hamnar i Köpenhamn, och då är det uttrycket kanske inte det mest populära man kan åstadkomma. Herr talman! Om nu frågan är av en sådan dignitet och betydelse som vi har fått höra här i kammaren i dag, varför har då bara ett ytterst litet antal av malmöborna röstat på de partier som i åratal har varit motståndare mot bron? Det är ju bevisligen i Malmö det ena brofästet skall ligga. Beror det på att argumenten från motståndarna inte är bärande eller beror det på att dessa tre partiers politik i övrigt är så litet attraktiv, att människorna i allmänna och fria val inte kan tänka sig att lägga sina röster på dem?
Herr talman! Jag torde vid det här laget behöva påminna Sten Andersson om att det han kallar för en minoritet i dag är en mycket stor majoritet av hela svenska folket. Även längst uppe i norr är man engagerad i denna brofråga. Det är man helt enkelt därför att man förstår att när staten så småningom kommer att få lägga så mycket pengar på detta broprojekt, blir det inget över till regional planering, till de infrastruktursatsningar som behövs i resten av Vad gäller Skånedelen finns en mycket seriös undersökning som gjordes sent i våras som visar att tre fjärdedelar av skåningarna inte är intresserade av någon bro. Det säger faktiskt ganska mycket om tillståndet i Skåne. Sten Andersson återkommer ideligen till valresultatet. Sten Andersson borde vara väl insatt i att valresultat är något mycket komplicerat. Jag kan för övrigt nämna att Centern nådde ett mycket gott valresultat, speciellt i de valkretsar som berörs av Citytunneln och kontinentalbanan. Folk har klart sagt ifrån att de inte är intresserade.
Herr talman! Hela Sverige är emot bron, enligt Kerstin Warnerbring. Jag vet inte om det har varit någon seriös omröstning om det. Jag noterar i alla fall att de partier som klart och tydligt har sagt att de är för bron trots detta har erhållit en överväldigande majoritet i allmänhet och i synnerhet bland de skånska väljarna. På Centerns valaffischer fanns bara nej och åter nej till bron. Av malmöbornas 180 000 röster fick man endast 1 %. Så många ansåg alltså att Centern var det mest gångbara alternativet. Herr talman! Jag noterar att ingen har svarat på mitt påstående om att en tunnel skulle vara den verkliga ekonomiska katastrofen. Om en tunnel inte skall skattefinansieras utan resenärerna fullt ut skall betala varje krona av kostnaden, hur mycket skulle det kosta per person att färdas i en järnvägsvagn via en tunnel mellan Malmö och Köpenhamn? Den summan lär bli astronomisk.
Herr talman! Tunnelalternativet har över huvud taget aldrig fått någon riktigt ordentlig ekonomisk analys, helt enkelt därför att man band upp sig för broalternativet till att börja med. Den synnerligen undermåliga analys som gjordes av tunnelalternativet gav det inte samma ekonomiska villkor som broalternativet. Sten Andersson sade i ett tidigare inlägg att det vore döden för järnvägen om vi byggde en tunnel i stället för en bro. Det verkar som om den här bron håller på att bli döden för järnvägen redan nu. SJ liksom företagets danska motsvarighet börjar dra öronen åt sig. De kommer att få betala en oerhört stor del av kostnaderna varje år. De förstår att om trafikavgifterna skall kunna finansiera hela broprojektet, måste avgifterna sänkas till en nivå som innebär att SJ helt enkelt inte kommer att kunna klara av sin trafik. Den kommer att gå med alltför stort underskott. Det krävs en ordentlig ekonomisk analys av tunnelalternativet. Det har det alternativet aldrig fått. Herr talman! Låt mig till sist konstatera att Sten Andersson, i likhet med Bo Nilsson, inte har kommit med något enda argument för denna bro. Han har inte kommit med något argument, utan han har hållit på med oseriöst tal om att riva broar som redan finns. Han vill inte se att detta nya projekt skulle innebära mycket svåra följder för både ekonomi och miljö här i landet.
Herr talman! Jag noterar att Kerstin Warnerbrings ekonomiska analys nog knappast kan få högsta betyg. Om tunneln skall betalas fullt ut av dem som åker med järnvägen blir det bevisligen dyrt. Det är bara att dividera kostnaden med antalet resenärer. Det finns ingen annan möjlighet. Vi som pratar för ja-sidan i dag är mindre vetande, och vi baserar vårt ställningstagande på känslor. Det har jag förstått. Den minoritet i riksdagen som röstar nej besitter tydligen all världens klokskap. Om detta kan vi tvista. Men låt framtiden utvisa vem som har rätt. Herr talman! Jag är övertygad om att exakt samma sak händer med Öresundsbron som har hänt med alla övriga broar i världen sedan urminnes tider. Initialt har det funnits ett motstånd. Efter hand har nejanhängarna sedan reducerats i mycket stor omfattning.

Herr talman! Detta betänkande handlar om hur regeringen har handlagt prövningen av Öresundsbron enligt naturresurslagen och vattenlagen. Från Miljöpartiets sida är vi mycket kritiska till hur det har gått till. Öresundsbron är inte tillåtlig enligt svensk miljölagstiftning och inte heller enligt de miljömål som Sveriges riksdag har fattat beslut om. Det är nämndens slutsats, men så blir det inte. Regeringen hade förbehållit sig rätten att avgöra tillåtligheten innan man tillät Koncessionsnämnden att titta på ärendet. På det sättet förhindrar man en saklig miljöprövning. Det blev en politisk fråga redan från början. För övrigt kom Naturvårdsverket fram till precis samma sak när man gjorde prövning enligt naturresurslagen, dvs. att projektet egentligen inte är tillåtligt ur miljösynpunkt. Man sade inte nej, för man insåg att regeringen redan hade fattat beslut om att det var tillåtligt, och då tyckte man att det var bättre och mer konstruktivt att falla till föga och i stället gå i på detaljer. Naturvårdsverkets styrelse backade, om ni kommer ihåg den historien. Det skrevs ganska mycket om det när det var aktuellt. På s. 11 i bostadsutskottets betänkande finns det en bilaga där utskottet går igenom hur besluten har fattats när det gäller Öresundsbron. Den 23 mars 1991 skrev regeringen på ett avtal med Danmark om att bygga Öresundsbron. I det avtalet framgår klart och tydligt att regeringen då ansåg att projektet var tillåtligt ur miljösynpunkt. Ändå skrev man in i samma avtal att två villkor skulle uppfyllas. Man skulle klara miljöprövningen, och man skulle klara det ekonomiska kravet, dvs. att bron inte skulle kosta skattebetalarna ett öre. Det fanns alltså en motsägelse redan i avtalet. Detta har lett till litet olika tolkningar. Naturvårdsverket insåg att det egentligen betydde att regeringen sade ja redan då. Koncessionsnämnden körde raka spåret och insåg att man naturligtvis skulle pröva ärendet enligt svensk miljölagstiftning. Då skulle det ju bli nej. Litet senare på hösten - den 15 augusti - beslutade regeringen att Öresundsbron skulle prövas enligt 4 kap. 2 § i naturresurslagen, vilket innebar att regeringen förbehöll sig rätten att göra den slutgiltiga tillåtelseprövningen. På det sättet förhindrade man miljömyndigheterna att avgöra frågan. Man förhindrade en saklig prövning. Man gjorde det till en rent politisk fråga från början. Det har dykt upp talare här i dag, liksom många gånger tidigare, som påstått att de skulle vara emot Öresundsbron om det visade sig att den skulle vara otillåtlig ur miljösynpunkt. De borde läsa innantill, stå för vad de säger och vara emot. Men saken är den, att det är en rent politisk fråga. Man har från början bestämt sig för att man vill ha en bro av helt andra skäl än miljöskäl. Miljöskälen får inte hindra, utan det gäller att täcka upp. Bilaga 1 i bostadsutskottets betänkande är tendentiös. Koncessionsnämndens beslut redovisas inte, och inte heller Naturvårdsverkets. I synnerhet när det gäller Koncessionsnämnden framgår det klart att bygget egentligen inte är tillåtet. Det förbigås med tystnad. Detta visar att även bilagan är en politisk inlaga som gjorts för att rättfärdiga ett politiskt beslut som fattades redan våren 1991. Herr talman! Om prövningen hade gjorts på rätt sätt skulle regeringen naturligtvis inte förbehållit sig denna rätt. Man skulle ha låtit miljömyndigheterna göra en saklig miljöprövning. Jag tycker att miljöprövningen borde ha skett enligt miljöskyddslagen, eftersom den mer entydigt tar sikte på miljöproblemen. Naturresurslagen är för luddig. Olika intressen ställs mot varandra på ett sätt som inte gagnar miljön. Vägprojekt kan betraktas lika mycket som riksangelägenhet som oersättliga naturtillgångar och miljövärden gör. Det är orimligt. Miljöprövningen har inte skett på det sättet. En sådan miljöprövning borde också ha föranlett samråd med alla berörda Östersjöstater, eftersom Öresundsbron kommer att påverka hela Östersjöns ekologi på ett eller annat sätt. Detta samråd skulle ha skett öppet innan några beslut om tillåtligheten fattats - vare sig reellt eller formellt. Det har inte skett. Vad man gjorde var att i efterhand, när alla reella beslut hade fattas mellan Sverige och Danmark, skicka ut information. Då fick man ganska sura reaktioner från Finland. Så småningom har man lyckats få andra stater att inte reagera alltför mycket - förmodligen genom utfästelser om att bron inte kommer att påverka fisket negativt osv. De andra länderna har låtit sig nöja med det. Det har alltså inte gjorts en egen självständig bedömning av miljöeffekterna i de andra berörda länderna, utan de har låtit sig nöja. Hade man gjort en riktig miljöprövning och haft ett rejält samråd hade man självfallet fått en helt annan situation. I princip borde varje Östersjöstat ha vetorätt i en sådan här fråga. Det handlar om en basal naturresurs som hotas. Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen och också instämma i det yttrande som fogats till betänkandet.

Herr talman! Jag tänker inte kräva att riksdagen gör en överprövning av regeringens handläggning av brofrågan. Ett enigt jordbruksutskott konstaterar att det inte är juridiskt gångbart. Den fortsatta hanteringen av regeringens ärende får ske i Regeringsrätten. Om det krävs får ärendet granskas i konstitutionsutskottet. Däremot vill jag kommentera det särskilda yttrande som Vänsterpartiet och Miljöpartiet enats om, där det bl.a. skrivs att regeringens förprövningsrätt i tillståndsfrågan föregripit en allsidig miljöprövning innan bindande beslut fattas. Den förprövningsrätten bör avskaffas, vilket Vänsterpartiet också krävt i en motion som avslogs i kammaren i förra veckan. Jag är övertygad om att en allsidig miljökonsekvensbeskrivning av ärendet skulle givit ett entydigt besked om att bron inte skall byggas. Enligt naturresurslagen skall mark och vatten användas så att en ekologisk, social och samhällsekonomisk långsiktig hushållning gynnas. En allsidig miljökonsekvensbeskrivning hade kommit fram till att en långsiktig hushållning innebär minskad bilism och flygtrafik till förmån för järnväg och modern miljövänlig sjöfart. Fyrfiliga motorvägar över en bro kommer naturligtvis att öka bilismen. Jag tror att prognossiffrorna för biltrafiken över bron är betydligt underskattade. Det leder till ökade avgasutsläpp och miljökonsekvenser som inte alls är beskrivna. Biltrafikens luftföroreningar, framför allt kväveoxiderna, är ett hot mot naturen. Skåne tar emot 25 kilo per hektar och lokalt så mycket som 60 kilo per hektar. 2-10 kilo är acceptabla värden. Utsläppen kommer att öka i ett område där ca 40 % av granarna är allvarligt skadade och ek och bokskogarna hotade. Järnvägstunnelalternativet är dåligt utrett, inte minst ekonomiskt. Alternativa placeringar och lösningar i kombination med modern färjetrafik skulle ha utretts grundligt. Järnväg och färja är mer fördelaktigt ur miljösynpunkt, eftersom vi måste minska vår energikonsumtion inom samhällets alla områden. Transportsektorn är den sektor där energikonsumtionen ökar mest. Det beror på bilismen. Långväga transporter måste samordnas bättre genom att man förbättrar de kollektiva lösningarna. Nya motorvägar är fel signal till transportsektorn. Den nuvarande lösningen har förordats av Skanlink-förespråkarna. Vägtransporter är huvudlösningen på transportproblematiken. Projektet har kommit att fokuseras runt huruvida genomströmningen av vatten till Östersjön skall kunna säkras genom den s.k. nollösningen. Man måste muddra för att kompensera de avstängningsfaktorer som en ö, halvöar och betongblock utgör. Muddringsmetoderna är oprövade, och en rad forskningsinstitut och enskilda forskare har kritiserat dem när de tagit del av broprojektets modellstudier om hur genomströmningen påverkas. Östersjön är ett ytterst känsligt ekosystem som redan i dag är svårt skadat av en rad mänskliga aktiviteter. Vissa områden hotas av kollaps. En vägledande princip i det avseendet bör bl.a. vara att inga ytterligare aktiviteter får tillåtas som kan tänkas förvärra Östersjöns situation. Det stämmer väl överens med den försiktighetsprincip som Sverige var med och beslutade om under Riokonferensen i globala miljöfrågor. De ekonomiska beräkningarna har många redan tagit upp under dagens debatt. Jag skall inte förlänga debatten med att ta upp dem, utom på en punkt. Det gäller att bron kommer att utsättas för hårt väder och en tuff miljö. Det gör det svårt att bedöma underhållskostnaderna. Inte minst Ölandsbroprojektet har ju visat det. Helt avgörande för beslutet om projektet är naturligtvis brons miljökonsekvenser. Förstörd miljö kan inte ersättas med pengar. Därför räcker konstaterandena från Koncessionsnämnden för miljöskydd på tre grundläggande punkter för att avstå från det här brobygget. De säger att bron inte kan ingå i ett framtida miljöanpassat transportsystem eftersom vägtrafiken kommer att öka. Vattenströmningen genom Östersjön kan inte garanteras, och då skall försiktighetsprincipen råda. De lokala och regionala naturvärdena och naturresurserna hotas, bl.a. fisket och marina miljöer i närområdet. I propositionen från 1990/91 står att Koncessionsnämnden för miljöskydd har en viktig roll vid beredningen av ärendet och skall ge en allsidig belysning av miljöskyddsaspekterna. Nämnden avstyrker broprojektet enligt naturresurslagen i sitt remissvar. Jag tycker att det är ett tungt vägande skäl för att stoppa projektet och ett skäl för regeringen att återigen titta på de föresatser som gällde inför miljöprövningen.

Herr talman! Den här frågan har stötts och blötts i många år. Det är också en mycket stor fråga. Miljöhänsyn och försiktighetsprincipen borde från början ha väglett diskussionen. Nu blev det i stället så att man i första hand såg till de infrastrukturella önskemålen och tänkta eventuella vinster. Först därefter tittade man närmare på miljö och hälsa. Samråd med de stater som indirekt berörs av broförbindelsen och effekterna av denna har enligt vår mening skötts på ett icke önskvärt sätt. Östersjöstaterna borde ha varit med från början innan beslut fattats. De borde ha fått delta i ett regelrätt och omfattande samråd vad gäller bron. Det som nu skett liknar proceduren i en annan betydande havs och miljöfråga, nämligen norrmännens planer och beslut i Men där är det Sverige som begärt, men ännu inte fått, ett regelrätt samråd, inkluderande miljökonsekvensbeskrivningar värda namnet. I den frågan är alla partier i Sverige överens. Kravet på inflytande över de norska planerna är självklart. Vi hävdar den nordiska miljökonventionen och Esbokonventionen. Jag tror att vi alla gläder oss över de internationella överenskommelser som finns, inklusive Riodeklarationen. Vi borde självfallet ge Östersjöstaterna samma möjligheter att sätta sig in i och kunna påverka broplanerna i ett tidigt skede. Vi borde vara ett föredöme. Enligt vår och många andras mening är Öresundsbroprojektet fel både ur miljösynpunkt och ur ekonomisk synpunkt. Koncessionsnämnden för miljöskydd har i sitt yttrande anfört att Öresundsbron skulle strida mot gällande miljölagar på flera punkter. Detta borde vara tillräckligt för att avstå från projektet. Det är en bakvänd hänsynsordning att först väga ekonomiska, infrastrukturella, arbetsmarknads och naturintressen mot varandra och ge alibi till projektet och först därefter mer seriöst pröva de avgörande tunga miljö och hälsofrågorna. Det är inte ett lämpligt prövningsförfarande om vi menar allvar med våra internationella överenskommelser vad gäller miljö, och om vi, herr talman, menar allvar med vårt ansvar inför framtiden och kommande generationer. Herr talman! Hur många gånger har det påpekats att miljön inte är förhandlingsbar. Jag yrkar naturligtvis bifall till min reservation om kontakterna med andra länder och instämmer i Miljöpartiets och

Herr talman! Man kan naturligtvis ha uppfattningar om provborrningar i Nordsjön, om huruvida man skall bygga motorvägar i form av Scandinavian Link, som har sagts här, eller om Men faktum är att nu har den här debatten pågått under snart tre timmar. Det är inte detta som det här utskottsbetänkandet handlar om. Det handlar rent formellt om huruvida regeringen, utifrån de lagar vi har att fatta beslut kring, har skött det här. Vi har inte funnit att det finns något att erinra om i det fallet, även om man kan ha olika uppfattningar om en regering. Men detta handlar inte om det. Det som handlar om rättsliga och konstitutionella saker handläggs naturligtvis i konstitutionsutskottet i vederbörlig ordning. Mot den bakgrunden yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag förstår att Lennart Nilsson inte vill gå in i sakfrågan på ett mer detaljerat sätt. Det är ju pinsamt hur det här har hanterats. När det visar sig att svensk miljölagstiftning inte tillåter ett projekt, när det visar att regeringen har förbehållit sig rätten att politiskt avgöra en sakfråga och när det visar sig att det inte har varit ett riktigt samråd med omgivande länder som påverkas av detta passar man kanske helst och tycker att bron skall byggas. I den reservation som finns i betänkandet påpekas att regeringen snarast bör ta de nödvändiga kontakterna med övriga Östersjöstater i syfte att få till stånd ett verkligt samrådsförfarande med miljökonsekvensbedömningar som utförs självständigt av de berörda länderna. Där skall man verkligen väga den eventuella nyttan av det här projektet mot de risker man tar, inte minst med hänsyn till Riokonferensens uttalanden om försiktighetsprincipen. Man måste ta hänsyn till betydelsen av de naturresurser som finns i Östersjön nu och i framtiden. Det bör de andra länderna få göra självständigt. Ett sådant samrådsförfarande har egentligen inte skett. Det bör ske. Jag yrkar därför bifall till reservationen.

Herr talman! Det är inte jag som gör politik av detta. Jag skulle naturligtvis kunna diskutera Öresundsbron, men det har man gjort under snart tre timmar här. Bostadsutskottet har att granska en skrivelse från regeringen om huruvida det här har skötts enligt de lagar som finns. Det är det vi har att handlägga i bostadsutskottet. Sedan får naturligtvis konstitutionsutskottet och andra instanser pröva det här rättsligt från andra utgångspunkter.
Herr talman! Jag noterar att Lennart Nilsson inte kommenterar den reservation som finns fogad till betänkandet. Den går faktiskt ut på att man skall samråda med Östersjöstaterna innan man går vidare med projektet, och detta med anledning av den handläggning som har varit. Det som redovisas när det gäller den här handläggningen är att man har meddelat de andra länderna, men man har inte haft ett reellt samråd. Det är en konkret brist här. Det har väckts motioner om detta från två partier, kds och Miljöpartiet, och det finns en reservation. Om man från majoritetens sida tycker annorlunda borde man åtminstone kommentera reservationen. Jag hävdar fortfarande att ett samråd bör genomföras. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.

Herr talman! Vänsterpartiet ser mycket positivt på tillblivandet av en nationalstadspark inom Ulriksdal Nationalstadspark är ett nytt begrepp som lagfästs i naturresurslagen och därmed ger ett övergripande skydd mot fortsatt exploatering inom området som förändrar dess karaktär eller gör att det mister i omfång. Vi är särskilt nöjda med detta, eftersom Vänsterpartiet varit pådrivande i frågan för att komma fram till detta beslut. Avgränsningen av området är vi inte riktigt nöjda med. Det stärkta skyddet bör omfatta även området runt KTH, Kungliga tekniska högskolan, som med sina tidstypiska tegelbyggnader företräder just begreppet kultur i natur, och Hjorthagenområdet, som är ett ovanligt lyckat exempel på funktionalismens strävan att bygga högklassiga arbetarbostäder luftigt lagda i naturen. Hjorthagen är också viktig som en naturkorridor mellan norra och södra Djurgården. Just där finns en trång passage som behöver kompletteras med Hjorthagenområdet för att säkerställa den ekologiska spridningen inom hela området. Både området kring KTH och Hjorthagen hotas av starka exploateringsintressen där natur och grönområden kan tas i anspråk för trafikplatser och utbredd bebyggelse. Det största hotet mot parkens överlevnad är dock de planerade vägutbyggnaderna i form av Norra länken och Österleden, med planer på ända upp till sexfiliga stadsmotorvägar. Risken för ökade avgasutsläpp hotar den biologiska mångfalden. De trafiktekniska lösningar som gjorts av ekonomiska skäl ger inte det skydd som är nödvändigt för parkens fortlevnad. Det visar inte minst de olika förslag som Solna kommun och Stockholms stad tagit fram, där Solnas förslag ser bättre ut men är dyrare. Det räcker därför inte med att konstatera att kravet på en utbyggd infrastruktur sammantaget skall medföra en förbättring av miljön inom nationalstadsparken. Infrastrukturens utbyggnad skall gagna en långsiktigt hållbar utveckling inom parken och regionen i övrigt. Kortsiktiga ekonomiska intressen får inte stå över långsiktiga miljöaspekter. Vänsterpartiet stöder också Miljöpartiets krav om att ekologiska spridningskorridorer upprättas utanför området i det kommunala planarbetet för att bevara den biologiska mångfalden inom nationalstadsparken. Ett biologiskt utbyte måste säkerställas. Annars finns det risk för försvagning av arternas möjlighet till fortbestånd. Innan skötselplaner m.m. fastställs behövs ett tillfälligt interimistiskt skydd upprättas så att inte träd av misstag eller slarv huggs ner innan skötselplanerna är fastställda. Jag kan slutligen konstatera att begreppet nationalstadspark behöver lyftas fram med informationsinsatser och andra åtgärder för att belysa vad det är för något. Därför stöder jag Miljöpartiets krav att staten skall skjuta till medel. Det gäller inte minst för symbolvärdet att markera nationalstadsparkens status och för att visa sitt engagemang i frågan. Detta område är unikt för Stockholm. Men det finns säkert andra områden i Sverige som kan kvalificera sig för att få bli nationalstadsparker, t.ex. Slottskogen i Göteborg eller området runt Uppsala slott. Stor restriktivitet bör iakttas när man skall utnämna nya områden till nationalstadsparker. Regeringen bör därför ta initiativ till en utredning där man dels upplyser intresserade kommuner av vad som gäller för att inrätta en nationalstadspark, dels gör en inventering av möjliga områden som kan vara aktuella. Härmed yrkar jag bifall till motionerna

Herr talman! Vi står nu framme vid målet efter många års intensivt arbete, bl.a. från tidigare riksdagsledmöter. Jag tänker då kanske främst på Anna Horn af Rantzien, som var en av dem som väckte frågan om nationalstadspark en gång i tiden. Jag tänker också på alla stockholmare som har engagerat sig i olika intresseföreningar för att få denna Sveriges första nationalstadspark att bli verklighet. Nu står vi inför det historiska beslutet. Ett unikt historiskt kulturlandskap skall få ett långsiktigt skydd mot exploatering utifrån en samlad syn på områdets utveckling. Men målet kanske bara är början på en ny väg, och det brukar ju vara vägen som räknas. Målen för nationalstadsparken vill vi skall vara att värna, vårda och visa. Jag skall bara nämna några delmål. När det gäller att värna skall inga byggprojekt tillåtas som skadar området eller natur och kulturvärden, och man skall inte kunna ta några nya grönområden i anspråk. Eventuella byggprojekt skall ha starka restriktioner mot skador under byggtiden. För att nämna något delmål när det gäller att vårda kan jag säga att ekologiska skötselplaner baserade på vetenskapliga inventeringar skall utarbetas för nationalstadsparkens grönytor. Man bör också återplantera växter och djurarter i nationalstadsparken så att det som har gått förlorat kommer tillbaka. Vi tycker också att kulturminnen skall restaureras, liksom parker och trädgårdar. När det gäller delmålen för att visa tycker vi att nationalstadsparken skall fungera pedagogisk port till natur och kultur för Stockholms invånare och besökare. Den skall marknadsföras som en unik attraktion för Sverige och kunna användas i utbildningssammanhang i hela Sverige. Nu vill jag att vi tittar litet närmare på målet att värna. I den föreslagna nya paragrafen, 3 kap. 7 § naturresurslagen, står att i en nationalstadspark får bebyggelse, nya anläggningar och andra åtgärder endast vidtas om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur och kulturvärden i övrigt skadas. Detta låter ju väldigt bra. Men sedan säger bostadsutskottet i sitt betänkande att syftet med nationalstadsparken är att områdets huvudstruktur vad avser natur och bebyggelseområden inte får ändras. Därefter tillägger utskottet att ett sådant synsätt emellertid inte hindrar etablerade verksamheter inom eller intill nationalstadsparken från att utvecklas eller fungera. För att inte tveksamhet skall uppstå framöver om hur tolkningen av begreppet utveckling skall göras, en tolkning som förmodligen bli väldigt olika beroende på vem det är som tolkar, yrkar Miljöpartiet på att vissa förtydliganden görs. Vi vill avvisa en del exploateringar och ge nationalstadsparken ett tillfredsställande skydd för natur-, kultur-, och friluftsliv. Vi vill medverka till att arbete med ekologiska skötselplaner inleds redan nu. Vi vill att restaureringsplaner, bullerskydd, försköningsprogram och ekologiska stadsdelsprojekt för en uthållig livsstil i storstaden kommer till stånd. Vi vill lyfta fram dessa punkter för att visa på vår inriktning. Risken finns att andra tolkar ordet utveckling på helt andra sätt. Vi vet ju att alla ännu inte anser att en utbyggnad för t.ex. massbilism är en föråldrad, fördummande, ekologiskt förkastlig och ekonomiskt vansinnig samhällsplanering. I synnerhet vi som har lyssnat på debatten om Öresundsbron vet detta. Därför tror vi i Miljöpartiet att det är viktigt att vi är extra tydliga. Jag vill ge några exempel på exploateringar som inte kan anses förenliga med intentionerna för nationalstadsparken. 1. Österleden kan inte anses förenlig. Värtan. Här måste tas stor miljöhänsyn. 3. Husarviken, Storängsbotten och OS år 2004 kan inte anses förenligt. Alltså behöver det inte ske någon planering för OS. 4. Norrtull och Japanskrapan är inte förenlig. Det vill vi tala om nu så att det inte blir några nya planer. 5. Vetenskapsstaden, norra Djurgårdens institutionsområde. Här måste stor miljöhänsyn tas. 6. Ladugårdsgärde. Expo 97 kan inte anses förenlig med nationalstadsparkens intentioner. 7. Kaknäs skjutbana kan inte anses förenlig. 8. Sörentorp. En ny stadsdel kan inte anses förenlig! Här måste utbyggnadsplanerna kraftigt reduceras. 10. Trafik och buller. Aktiva åtgärder måste vidtas med hjälp av bullerskydd. Det gäller buller från både flyg, väg och skjutbana. 11. Visuella störningar. Vi kan omedelbart ta bort olaga vägreklam. Vi önskar att projektens relation till nationalstadsparken tydliggörs på så sätt att det framgår att de inte är förenliga. Ett interimistiskt skydd skulle vara på sin plats. Vidare har vi Stockholms gröna fingrar. De är de spridningskorridorer som möjliggör biologisk mångfald inom nationalstadsparken. Vi tycker att de skall säkras redan nu. Exempel på sådana områden är Att kommunerna i sina översiktsplaner uttryckt ambitioner som överensstämmer i syfte med intentionerna med nationalstadsparken - som utskottet skriver - ser inte utskottet som något hinder för att riksdagen skall ge regeringen till känna att spridningskorridorerna utanför området skall säkras. Tvärtom! Detta kan fungera som ett stöd för kommunerna när kommunernas ambitioner kommer i kläm i det kortsiktiga ekonomiska tänkandet. Tänk på de omfattande hoten jag har redogjort för. Herr talman! Jag stöder naturligtvis Miljöpartiets alla reservationer. Men jag vill särskilt yrka bifall till reservation 2, mom. 3, själva målsättningen med arbetet med nationalstadsparken. Vidare reservation 4, mom. 5, nödvändigheten av spridningskorridorer.

Herr talman! Riksdagen har i dag att besluta om Sveriges första nationalstadspark. Med en nationalstadspark avses ett riksintresse som har stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en tätorts eller tätortsregions ekologi och för människors rekreation. Områden i tätorter och tätortsregioner där parklandskap, naturmiljöer och bebyggelsemiljöer flätas samman till unika historiska landskap, skall kunna ges ställning som nationalstadspark och få ett samlat och långsiktigt skydd mot exploateringsföretag m.m. Det område vi i dag skall ta ställning till är Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. Området har genom århundraden uppskattats för sin skönhet. Det har nyttjats för rekreation av alla stockholmare samt av besökare från när och fjärran. Det historiska landskapets huvuddrag har bevarats, och dess kvaliteter vidmakthållits från generation till generation tack vare en kombination av kungligt markägande och inflytande, allmän opinion och framsynta kommunpolitiker. Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgårdens kulturhistoriska värden har även uppmärksammats av den europeiska organisationen Europa Nostra. I en skrivelse till statsrådet Görel Thurdin i oktober 1993 understryker organisationen att hotet mot de kungliga parkerna i hjärtat av Stockholm väcker internationell uppmärksamhet. Organisationen, som organiserar 200 medlemsorganisationer från 29 europeiska länder, yrkar även på att den svenska regeringen skall vidta åtgärder till skydd för denna värdefulla del av det europeiska kulturarvet. I samband med Förenta nationernas miljökonferens i Rio de Janerio år 1992 ställde sig Sverige bakom miljömål som bl.a. gäller bevarande av den biologiska mångfalden. Att slå vakt om området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, med dess mångsidiga naturvärden och innehåll av utrotningshotade växt och djurarter, är ett uttryck för Sveriges vilja att följa upp dessa mål. Förslaget arbetades fram under den förra mandatperioden under beredning av miljöminister Görel Thurdin. Regeringen hade ett nära samarbete med både Stockholms och Solna kommuner om hur de enligt plan och bygglagen avsåg att tillgodose naturvårdens, kulturminnesvårdens och friluftslivets intressen i det aktuella området. Respektive kommun fastställde ett program för området som överlämnades till länsstyrelsen för yttrande. Länsstyrelsen framhöll i sitt yttrande att de oexploaterade och kulturhistoriskt värdefulla miljöerna i området borde få ett permanent och effektivt skydd i form av en särskild lagstiftning. Regeringens bedömning var att kulturmiljöerna och naturvärdena i Ulriksdal-Haga-Brunnsviken Djurgården-området borde ges ett långsiktigt skydd i naturresurslagen. I den breda remissbehandling som genomförts har i stort sett samma synpunkter framförts. Frågan gäller nu närmast den lagtekniska lösningen som förs fram i propositionen. Den innebär att begreppet nationalstadspark tas in i naturresurslagen i en ny paragraf - 3 kap. 7 §. Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården är en nationalstadspark. I andra stycket anges att inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma tills stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur och kulturvärden i övrigt skadas. Det finns några reservationer som är fogade till betänkandet. De har avstyrkts av utskottet, de flesta på grund av att det inte ankommer på riksdagen att besluta i dessa frågor. Jag har också i ett särskilt yttrande tagit upp behovet av att särskild hänsyn tas till de unika naturoch kulturvärden som finns i området när vissa väginvesteringar skall göras vid Norra länken. Andreas Carlgren återkommer till detta. Det känns bra att vi i dag skall fatta detta beslut - ett historiskt sådant - om en nationalstadspark i Stockholm. Vi undantar på detta sätt viktiga och känsliga områden för vidare exploatering. Det är områden som är viktiga för bevarande av byggnader, djur och växter och som ger så mycket rekreation för alla som besöker de delarna av staden. Sverige är redan känt långt utanför landets gränser för det fina och rena vattnet. En ytterligare attraktion blir säkerligen nationalstadsparken. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Carina Moberg säger att vi skall ta fasta på den enighet som har legat till grund för arbetet med nationalstadsparken. Det är jättefint att vi har kommit fram till beslut i ärendet i dag, även om det har gått ett antal år - men det är ju vägen som räknas. Vi står nu inför ett i många avseenden bra beslut. Carina Moberg tog i slutet av sitt anförande upp just det som jag citerade ur betänkandet, nämligen om intentionen med nationalstadsparken. "Ett sådant synsätt hindrar emellertid inte etablerade verksamheter inom eller intill nationalstadsparken från att utvecklas och fungera." Hur definierar då Carina Mobergs parti ordet "utveckling"? Från Miljöpartiets sida hade vi gärna sett att man gått in och preciserat vissa stora projekt som är planerade i området, t.ex. OS och Expo 97. Innebär dessa projekt en utveckling eller försköning av området? Det hade varit fint om man klargjort det. Därför står vi naturligtvis kvar vid våra reservationer.

Herr talman! Sveriges första nationalstadspark är en nationell fråga, av stor dignitet, vilket ett eventuellt OS också torde vara. Här vet vi att Stockholms stad har olika synpunkter och att partierna tycker olika, men hela landet har ett nationellt intresse av OS. Det vore därför bra med ett förtydligande: Är ett OS att betrakta som utveckling? Eller skall vi se det som planerad bebyggelse i nationalstadsparken? Om man kunde förtydliga intentionerna skulle vi nog tjäna på det i ett eventuellt fortsatt planarbete. Det skulle innebära att ett visst planarbete över huvud taget aldrig behöver komma till stånd.

Herr talman! Den här frågan handlar om två saker, dels lagstiftningen, som Carina Moberg var inne på, dels utformningen av just den här nationalstadsparken. Visst skall vi lita på kommunerna, men man kommer aldrig ifrån att intressen, särintressen, kan ställas mot varandra. När det gäller nationalstadsparkens utbredningsgräns är det ingen tillfällighet att den ser ut som den gör. Det är naturligtvis fråga om en kompromiss mellan departement och berörda kommuner. Att man inte har tagit med KTH-området och Hjorthagen, vilket en rad remissinstanser förespråkade, beror naturligtvis på att det finns exploateringsintressen i området. Det är osäkert om dessa klarar att uppfylla de villkor som gäller enligt den nya lagstiftningen. Det är beklagligt. Att stifta lagar är inte tillräckligt för att skydda nationalstadsparkens framtid. Det som är avgörande för parkens överlevnad på sikt är hur trafikproblemen i området skall lösas, inom parken men framför allt utanför parken. Man blir då litet orolig när man läser svaren från vissa remissinstanser, t.ex. Stockholms läns landsting och Banverket, som betonar att de trafiktekniska lösningarna inte får förhindra en utbyggd väg och järnvägstrafik enligt de planer som finns. Därför är det viktigt att tillstyrka